Fru talman! I den utrikespolitiska deklarationen från regeringen kan vi bl.a. läsa att Sverige nu för första gången är ordförande i EU och att vår uppgift är att i hela unionens intresse driva dess arbete framåt och vara dess röst utåt. Min fråga är: Kan inte den här rösten utåt för hela unionen innebära en begränsning av röstresurserna från svenskt håll? Eller ställer sig utrikesministern på barrikaderna för en rättvis världsordning, och ställer sig Frankrikes Chirac i så fall bakom utrikesministern? Jag tycker att det här är intressant. När man är ute och reser i världen i dag och träffar företrädare för organisationer, politiker osv. får man ofta höra Olof Palme nämnas när man pratar om Sverige. Det är uppenbarligen så att Olof Palme gjorde sig känd just för att ställa sig på barrikaderna för en rättvis världsordning och för de fattiga länderna. Sedan har det varit ganska tyst. Det skulle vara intressant om utrikesministern nu - för vi har ju förstått att det är en stor möjlighet att få vara ordförande i EU - tar chansen och axlar Olof Palmes mantel på den internationella arenan. På en enda jord med begränsade resurser är vi alla beroende av varandra. Ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt. Vår livsstil och vårt sätt att leva påverkar andra människors möjligheter att leva på vår enda jord. Det är allas vårt ansvar att verka för en utjämning och en rättvis fördelning av jordens resurser. Alla människor borde få sina grundläggande behov tillgodosedda. Men orättvisorna är stora, och klyftorna mellan rika och fattiga har inte minskat utan ökat. Målet att halvera världens fattigdom till år 2015 är ett mycket bra mål och borde vara en självklarhet. Men om man följer händelseförloppet och sifferstatistiken över vad som händer i världen känns det ibland som att det där målet och dagens politik inte hänger ihop. 1,2 miljarder människor har mindre än tio kronor om dagen att leva av - 1,2 miljarder! Varje dag dör över 30 000 barn av orsaker som till största delen kunde ha förhindrats. Många dör i sjukdomar som vi i den rika världen för länge sedan har lärt oss bota. 1,2 miljoner kvinnor och barn tvingas prostituera sig varje år. De 20 % av jordens befolkning som bor och lever i i-länder förbrukar 80 % av jordens resurser. Kvar blir 80 % av jordens befolkning som ska livnära sig på de 20 % av resurserna som återstår. Detta är naturligtvis inte hållbar utveckling. Detta är inte rättvis fördelning. Världen står inför gigantiska utmaningar i form av en kraftig befolkningsökning, en accelererande miljöförstöring, minskande bördighet, brist på vatten och en snedvridning av livsmedelsförsörjningen. Konkurrensen om jordens resurser skapar stora spänningar och konflikter. Brist på rent vatten och klimatförändringar är två stora miljöhot som kräver politiskt ledarskap och vilja att vidta åtgärder, även om det kortsiktigt leder till protester. För att klara av detta behövs nya lösningar när det gäller energiproduktion, energianvändning, transportsystem samt industri och livsmedelsproduktion. Om alla ska kunna leva på samma standard måste resursförbrukningen per capita i västvärlden minska markant. I ett globalt miljö och rättviseperspektiv är det därför nödvändigt att den rika världen skyndar på mot kretsloppssamhället. Det är därför för mig något förvånande att utrikesministern vad gäller miljöfrågorna säger att vi måste komma till rätta med miljöproblemen. Att städa upp i miljöproblemen behövs naturligtvis, men det räcker inte för att uppnå hållbar utveckling. Det behövs krafttag för att förändra samhället så att vi inte ser miljön som ett problem, utan ser miljön som den som kan ge oss möjligheter att leva på vår jord, under förutsättning att Brundtlandkommissionens synpunkter och idéer om hållbar utveckling ses som en viktig del i allt samhällsbyggande. Förutsättningarna för hållbar utveckling, utrikesministern, är inte att komma till rätta med miljöproblemen, utan det är att på allvar inse att vi är en del av miljön och att vi måste leva av och med miljön. Det är bra att regeringen har sagt att miljöfrågorna tillhör de viktiga frågorna under ordförandeskapet, och vi ser fram emot att få tydliga förslag både på klimatområdet och på kemikalieområdet. Nyligen kom en ny larmrapport från FN:s expertgrupp som återigen varnade för klimatförändringarna. Det krävs handling innan det är för sent, för rapporten pekar inte på hållbar utveckling utan på kommande katastrofer. Trots att vi vet att klimatförändringen kan leda till att stora delar av de kustnära områdena, som också är de befolkningstätaste, riskerar att hamna under vatten och att det skulle leda till att många människor skulle tvingas fly för att inte bli dränkta, så saknas politisk vilja från världens regeringar att vidta nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Förutom att det redan i dag finns alltför många människor som tvingas fly skulle klimatförändringarna orsaka en mängd miljöflyktingar. Och vart skulle de ta vägen med nuvarande politik? Sverige tog han upp EU:s flyktingpolitik. Han vädjade till Sverige att arbeta för en humanare flyktingpolitik än den som i dag råder inom EU. I går kunde man se ett reportage i TV om en kvinna från Iran som trots att hon hotades att bli dödad om hon skickades tillbaka till Iran inte kunde få stanna i Sverige. Var finns humaniteten i flyktingpolitiken i dag? Sträcker den sig bara till att fördöma regimer som bryter mot FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, inte till att ta ansvar för dem som drabbas? Det är viktigt att den politik som regeringen vill föra hänger ihop vad gäller ord och handling och att vackra ord också följs av ett aktivt handlande. Är det så i dag, att ord och handling hänger ihop? Jag tycker att det inte alltid är så. Ta frågan om fred och nedrustning och export av vapen. Är det freden och nedrustningen som är det viktiga i regeringens politik, eller är det att gynna vår egen vapenindustri? I regeringsdeklarationen säger utrikesministern att den militära alliansfriheten gör det möjligt för oss att vara drivande i arbetet för kärnvapennedrustningen. Det låter jättebra, tycker jag. Sverige borde verkligen vara pådrivande för en avrustning, men nyligen lade ju regeringen fram en proposition till riksdagen som bygger på att vi ska ha ett samarbete inom vapenindustrin med bl.a. Europas två kärnvapenstater Frankrike och England. Går verkligen detta att förena? Å ena sidan säger sig regeringen arbeta för kärnvapennedrustning, å andra sidan vill man ha en gemensam vapenindustri som producerar en del av kärnvapnen. Åtminstone jag känner en mycket stor oro för att ord och handling inte hänger ihop och att trovärdigheten för svensk nedrustningspolitik går förlorad i ivern att få vara med och samarbeta på vapentekniksidan. Det är också intressant att notera att utrikesministern nu vill se över formuleringen om alliansfriheten och därför tänker inbjuda partierna till överläggningar om den formulering som skrevs 1992. Samtidigt anser tydligen regeringen att alliansfriheten inte ska överges utan är en tillgång för Sverige. Vad är det som ska ändras på och ses över om nu alliansfriheten är en tillgång?

Ja, nog är det svårt att se hur alliansfriheten, som mycket riktigt har ett starkt stöd bland svenska folket, ska kunna kvarstå med gemensam säkerhetspolitik och gemensam försvarsindustri. Är det inte dags att regeringen talar klartext om vad Nicefördraget får för konsekvenser för alliansfriheten? Det är 1,2 miljarder människor som har mindre än 10 kr per dag att leva på. En stor del av dessa svälter. Att bekämpa fattigdomen, och ha det som övergripande mål i svensk biståndspolitik, måste naturligtvis få till konsekvens att övrigt agerande följer av detta. En viktig del är att skriva av de fattiga ländernas skulder. Här kan vi fortfarande se hur nettoflödet av ekonomiska resurser går från fattiga länder till rika. Sverige måste därför på ett mycket aktivt sätt arbeta för att avskriva skulderna för de fattiga länderna. En annan viktig förutsättning för att minska fattigdomen är att införa rättvisare handelsregler. Det är tragiskt att konstatera att EU-länderna inte ens kunde ge tullfrihet till de s.k. MUL-länder, att EU:s egna socker-, ris-, och bananintressen var viktigare för uppgörelsen än att ge förutsättningar för de allra fattigaste länderna. Det visar på problemet med intressen inom EU kontra behoven för andra delar av världen. Jag hoppas verkligen att regeringen under ordförandeskapet kan se till att det här får en lösning och att de allra fattigaste länderna får möjlighet att på ett rättvist sätt också kunna handla med EU-länderna. Det som är mycket positivt i den här skrivelsen är att regeringen under våren ska lägga fram ett förslag om hur EU långsiktigt ska kunna stärka Afrika för att bygga upp och för att lösa konflikter. Det finns ett stort behov av att Afrikas länder får ökad uppmärksamhet internationellt och också får hjälp. Demokratiska republiken Kongo, Kongo-Kinshasa, där åtminstone fem länder är involverade i konflikten, lider enormt. Dess befolkning har verkligen behov av både fred och humanitär hjälp. Nöden är enormt stor, och svälten är stor i detta annars så rika land. Det finns en hel del andra länder som också behöver svensk uppmärksamhet. Det kan vara intressant att höra om detta nu när utrikesministern får möjlighet att tala om vilka länder man ska försöka lyfta upp på EU-mötena för att öka uppmärksamheten på behovet av insatser.

Herr talman! Årets utrikesdeklaration har ett tydligt globalt perspektiv. Vi ser EU som en möjlighet för global rättvisa. Vi använder därför ordförandeskapet för att arbeta för mänskliga rättigheter, bättre bistånd, skuldavskrivning och bättre tillträde för fattiga länder till EU:s marknad. Här kan vi också se hur EU och Sverige kan samverka, för att anknyta till Holger Gustafssons frågor, när det gäller mänskliga rättigheter i t.ex. Iran. Där kan vi stödja reformprocessen samtidigt som vi gemensamt protesterar mot de övergrepp som tyvärr har blivit allt vanligare på senare tid. Vi kan också gemensamt driva på rätten för falungong att demonstrera i Kina. Vi kan gemensamt inom EU se till att vi får en utbildning i mänskliga rättigheter och genomföra alla de andra krav som står på vår lista när det gäller Kina och mänskliga rättigheter. Samtidigt kan vi gemensamt med andra EU länder kraftfullt protestera mot förtryck, övergrepp och dödsstraff. Gemensamt inom EU kan vi också sätta de globala miljöfrågorna högt, något som Miljöpartiet borde välkomna i stället för att ställa sig vid sidan av. Eller låt mig ta upp en fråga som flera har varit inne på, frågan om Afrika, Kongo. Sverige har varit en stor humanitär biståndsgivare. I samverkan med EU kan vi nu inte bara arbeta med biståndet utan också se över möjligheten till vapenembargo och internationell samordning av insatserna. Vi kan skicka ned EU:s sändebud för att försöka hjälpa till att få slut på striderna. Så vi ser tydligt EU ordförandeskapet som ett stöd för de fattigaste, som en hjälp för de förtryckta. I det sammanhanget tyckte vi också att det vara bra att Kofi Annan tog upp flyktingfrågorna. Principerna om en generös flyktingpolitik har vi ju kommit överens om i EU. Men för att verkligen förverkliga detta återstår det tyvärr alltför lång väg. Därför blir det här en viktig fråga när de ansvariga ministrarna från alla EU-länder träffas i Stockholm i slutet av den här veckan. Vi hoppas att Kofi Annans ord ska vara en vägledning för det mötet. Jag kan alltså hålla med de föregående talarna när det gäller den globala problembilden. Men jag tycker att det är viktigt för Marianne Samuelsson och Lars Ohly att se den oerhörda möjlighet som EU utgör när det gäller den internationella solidariteten och det internationella samarbetet. Kom med i det arbetet i stället för att ställa er vid sidan om! Herr talman! Sedan skulle jag vilja beröra säkerhetspolitiken. Regeringen och en bred majoritet av både det svenska folket och ledamöterna i Sveriges riksdag vill behålla alliansfriheten. Det vill vi för att vi anser att alliansfriheten hjälper oss att ha ett bra säkerhetspolitiskt läge i norra Europa och för Sverige. Vi får en handlingsfrihet. Vi får möjlighet att aktivt driva kärnvapennedrustning, något som faktiskt inte ens våra grannar Norge och Danmark har. De kan t.ex. inte vara medlemmar i Ny Agenda-initiativet. Några säkerhetspolitiska debattörer, liksom delar av Folkpartiet och Moderaterna, vill ha medlemskap i Nato. Jag tycker att Bo Lundgren har ett ansvar att förklara för svenska väljare varför man vill byta svensk säkerhetspolitik. Varför vill man byta linje? Vi har redovisat varför vi vill ha kvar den svenska alliansfriheten; för att det är ett bra säkerhetspolitiskt läge, för att vi har en handlingsfrihet och aktivt kan driva kärnvapennedrustningen. Varför vill ni byta? Jag kan instämma i K-G Biörsmarks fråga tidigare. Ni har varit ganska, låt mig säga, suddiga på denna punkt. Vill ni att Sverige ska begära inträde? Ska vi begära inträde ensamma? När ska vi begära inträde? Jag tycker att ni kan börja ge svar på frågorna. Låt mig också fråga: Hur stärker det säkerheten för Sverige och norra Europa? Hur stärker det säkerheten att Sverige som Natomedlem skulle försvara en offensiv kärnvapendoktrin? Enligt Natos regler ska medlemmar nämligen försvara, nu läser jag innantill, principen om kärnvapenavskräckning och den centrala roll kärnvapnen spelar för alliansens strategi enligt dess strategiska koncept. Hur ökar Sveriges och norra Europas säkerhet för att Sverige offensivt skulle driva kärnvapendoktrinen? Svara på det, Bo Lundgren och K-G Biörsmark! Sedan har vi också diskussionen från Lars Ohlys sida. Han säger att vi överger en säkerhetspolitisk linje. Det gör vi inte, Lars Ohly. Vi överger inte alliansfriheten, tvärtom. Däremot anser vi att formuleringen bättre ska anpassas till den verklighet som vi lever i. Vi ser att det kalla kriget har tagit slut. Vi kan se EU:s utveckling och att vi själva har blivit medlemmar i EU. Vi kan se att vi har en säkerhetspolitisk situation som är mycket trygg i norra Europa. Tanken på ett invasionshot är i princip borta. Verkligheten är alltså mycket bredare än att vi ska kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde. För att kunna tillgodose denna bredare beskrivning av den svenska säkerhetspolitikens syfte tycker vi att det är viktigt att vi ser över den här formuleringen. Lars Ohly citerade tidigare Olof Palme. I så fall vill jag gärna också citera Olof Palme, Lars Ohly. Så här sade Olof Palme redan 1971: Om vi ska kunna leva upp till vårt europeiska ansvar och spela en roll i Europa krävs det att vi erkänner vår europeiska identitet. Vi kan inte ställa oss utanför den europeiska verkligheten. Vi kan inte föra en politik som efter våra förutsättningar främjar avspänningens och det fredliga samarbetets sak om vi samtidigt försöker hålla en distans till utvecklingen i vår världsdel. Tvärtom är det först när vi är beredda att fullt ut bära vår del av ansvaret för Europas utveckling som vi kan bidra till ett stärkande av fredens och framstegens sak. Jag tycker att det är en viktig utveckling som vi ser i Europa i dag, där man med respekt för varje lands säkerhetspolitiska val, där vissa tillhör Nato och där vissa är militärt alliansfria, skapar en förmåga inom EU att arbeta både förebyggande och med krishantering. Vi kan i dag se att det är många som vill vara med i EU:s krishantering. Kofi Annan och FN ser det som en stor tillgång och möjlighet för FN. Vi kan se att kandidatländerna, Ryssland, Ukraina och Kanada står på kö för att få samverka med EU:s krishantering. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ställa sig vid sidan om. Varför? Jag kan också se att Sverige har mycket att bidra med i denna debatt. Vi har påbörjat det viktiga arbetet med att ta fram mål för EU:s civila krishantering. Vi har börjat med mål för hur många poliser vi ska kunna ha gemensamt i Europa att sätta in i krishärdar. Men det handlar också om att få rättsväsen att fungera, att få åklagare, domare och räddningstjänst att fungera. Vi har satt i gång det viktiga förebyggande arbetet - hur vi ska kunna samordna EU:s bistånd, handel, diplomatiska och politiska åtgärder - för att kunna agera så tidigt att väpnade konflikter inte behöver bryta ut.

Jag tror att EU:s insatser här kommer att bli mycket betydande, inte bara för att klara freden i Europa, som är väl så viktig, utan också för att kunna ge ett ordentligt bidrag till FN och det globala förebyggande arbetet, i krishanteringen och för att ta ett viktigt europeiskt ansvar för den globala freden.

Herr talman! Man ska inte laga det som inte är sönder. Regeringen intar två oförenliga ståndpunkter samtidigt i sin säkerhetspolitiska diskussion. Å ena sidan vill man ändra säkerhetspolitiska doktriner och har t.o.m. inbjudit de svenska partierna till överläggningar om det. Å andra sidan menar man att det inte är regeringens ansvar att förklara varför man vill ändra linje, utan det är andra som förespråkar förändringar som har till ansvar att förklara att man vill byta säkerhetspolitisk linje. Självklart, det ansvaret har alla som förespråkar ändringar eller det nuvarande. Men det intressanta just nu är att regeringen säger att den svenska neutralitetspolitiken har varit ett problem. Är det inte rimligt att fråga sig. Vad är det i den svenska neutralitetspolitiken som har lett till problem? Vad är det som har inneburit att vi inte kunnat föra den politik som vi har velat? Vad är det i den nuvarande formuleringen som omöjligen kan förenas med Sveriges framtida säkerhetspolitik? Att hänvisa till att det kalla kriget inte längre finns duger inte. Den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken hänger intimt samman med men har aldrig enbart varit förknippade med den gamla ordningen i Europa, utan det har tvärtom varit en medveten utmejsling av en linje som har gett Sverige självständighet, oberoende och handlingsfrihet. Det är faktiskt inte bara andras ansvar att förklara varför man ger upp gamla föreställningar. Det är faktiskt regeringens ansvar att förklara varför man vill laga något som inte är sönder. Herr talman! Den eurocentrering som jag varnade för i mitt huvudanförande är alltför tydlig i Bo Lundgrens anförande här i dag. I sitt huvudanförande tog Bo Lundgren upp två saker som möjligtvis skulle kunna anknytas till något större synsätt än enbart det europeiska och inbland tyvärr enbart det EU-mässiga. De två var dels förhandlingar inom WTO för ökad frihandel, dels några korta välvalda ord om konflikterna i Afrika. Det globala perspektivet fanns över huvud taget inte. Synsättet som innebär det gemensamma ansvaret för hela världens utveckling, för de strukturella problemen, för underordningen av kvinnor, för fattigdomen i världen lyste med sin frånvaro. I stället förde Bo Lundgren en lång diskussion som, efter vad jag minns, aldrig från moderaternas sida utmynnat i ett så tydligt ställningstagande för ett svenskt Natomedlemskap. Detta Nato som försvarar, som utrikesministern så riktigt påpekade, principen om kärnvapenavskräckning, som bygger sitt försvar på innehav av kärnvapen, vill samtidigt inte bara moderaterna utan också regeringen arbeta allt intimare samman med. Man vill bygga upp gemensamma strukturer mellan den europeiska unionen och Nato. Man har redan bestämt att man ska ha regelbundna återkommande möten på ganska hög nivå. Man utarbetar olika former och strukturer för samarbete med det Nato som ibland ses som ett stort hinder för kärnvapennedrustning och en radikal politik av den svenska regeringen men som ibland ses som en garant för säkerheten i Europa. Så här sade utrikesministern i sin deklaration: "Den transatlantiska länken, och en fortsatt stark amerikansk roll i Europa och vårt närområde, är av stor betydelse för såväl Sveriges som Europas säkerhet. - Det transatlantiska samarbetet vilar på stor värdegemenskap ." Värdegemenskap om vad? Om konfliktlösning? Om kärnvapenavskräckning? Om synen på dödsstraffet? Vad bygger denna värdegemenskap på? Jag noterar också att utrikesministern i sin deklaration inte nämnde den sista kvarvarande kolonin Västsahara och att vi dessvärre då inte kan förvänta oss ett starkt svenskt agerande mot den marockanska annekteringen. Jag tycker att det är sorgligt. Jag tycker att det skulle vara ett utmärkt tillfälle att använda det svenska EU-ordförandeskapet till att driva på för en fredlig lösning som måste innefatta en folkomröstning bland det västsahariska folket. Jag har också uppmärksammat en formulering i deklarationen som jag hoppas inte innebär att regeringen numera inte vill ställa upp på kraven på en folkomröstning om den monetära unionen. Formuleringen är att ett svenskt medlemskap i EMU ska "underställas svenska folket". Det rimliga är väl att man också talar om hur detta ska ske. Är det svenska folkets rätt att i en folkomröstning och i en demokratisk kampanj inför en folkomröstning ta ställning till EMU-medlemskap, eller anser utrikesministern att detta ska avgöras av enbart Sveriges riksdag utan den breda demokratiska förankring som en folkomröstning medför?

Herr talman! Det går an för utrikesministern att tala högt och intensivt om att Sverige nu har mycket att bidra med i internationella sammanhang och i arbetet med att skapa förståelse människor emellan. Men detta motarbetar man ju i regeringen genom att riva broar när man stänger ambassader, som på ett utomordentligt betydelsefullt sätt kan ge information och kunskap om våra grannar, om dem vi behöver arbeta tillsammans med. Kan jag inte, utrikesministern, få svar på den fråga jag har ställt: Har ni redan börjat att montera ned de ambassader som jag nämnde? Herr talman! Jag vill gå vidare och fokusera på de områden som vi kristdemokrater tycker är så viktiga att EU-ordföranden går vidare med och åstadkommer resultat med under den här sexmånadersperioden. Det gäller förhandlingarna med kandidatländerna, som nu bör gå in i ett avgörande skede under våren. Det har också utlovats under Sveriges ordförandeskap. Sedan ska man avsluta dem med några länder. Det är inte dags att pruta på detta än. Sverige bör vara drivande för reformer av struktur och jordbrukspolitiken i unionen med målet att göra en radikal omdisponering av resurser från de största nettobidragsmottagarna till de nya medlemsländerna. Det finns oroande tecken på att viljan att ta sitt ansvar för Europas återförening är i avtagande i flera länder och bland flera regeringar. Det är oroande. Det är med oro för sysselsättning och ökad kriminalitet som ligger i botten på den här oron hos många regeringar. Därför är det vår plikt att som ordförandeland visa på den historiska möjlighet som nu finns att återförena Europa. Tempot i förhandlingsprocessen får inte leda till att den politiska opinionen i kandidatländerna vänds i en Europafientlig riktning på grund av en långbänk. Tyvärr stärks sådana tendenser av förslag som kan låta kandidatländerna få vänta i sju år med den fria rörligheten i vissa fall. De politiska och ekonomiska Köpenhamnskriterierna är till stora delar redan uppfyllda, och EU-lagstiftningen är på god väg att implementeras. Men mina farhågor berör snarare kandidatländernas relationer med världen utanför EU. Har man beredskap för att ta emot flyktingar? Hur blir normerna för flyktingarnas rättigheter i de olika kandidatländerna? Risken är faktiskt överhängande att de här länderna kommer att få ta en stor del av ansvaret för nödlidande människor som söker sig till Europa men som inte når längre än till de här gränsande länderna. En annan fråga som gäller säkerhet och trygghet är beroendet av gränsövervakning i kandidatländerna. Kan vi vara säkra på att den organiserade brottsligheten och smugglingen inte får sin önskedröm uppfylld i området mellan Narva och Istanbul, att det blir tillräckligt övervakat, att det inte kommer att vara perforerat med kryphål för maffian? Här måste EU hjälpa till, inte minst genom att involvera kandidatländerna i det rättsliga polisiära samarbetet på ett tidigt stadium. Kandidatländerna gränsar till minst sagt instabila regioner, där vi kan ha kort tid på oss och där det kan produceras verkligt allvarliga politiska kriser. Då måste kandidatländerna vara förberedda på att samverka med EU:s olika krishanteringsförmågor. Herr talman! Vad gäller Ryssland och Tjetjenien är jag övertygad om att EU har mycket att vinna på att lyfta fram en nordlig dimension i samarbetet, dels för att tillgodose EU:s intresse av politisk stabilitet i Östersjöområdet, dels för att förbättra EU:s relation och samarbete ekonomiskt och marknadsmässigt inom detta närområde. Två politikområden är av stor betydelse, och det är naturligtvis säkerhetspolitiken och miljösamarbetet i Östersjön. Relationerna med Ryssland är naturligtvis centrala för EU. Det är en stor utmaning att utveckla goda ekonomiska och politiska relationer med Ryssland, samtidigt som integrationsprocessen med kandidatländerna fortsätter. EU-expansion och fördjupning kan uppfattas som ett hot mot ryska intressen. Speciellt Kaliningradområdet förtjänar uppmärksamhet med tanke på betydelsen av ett fungerande ekonomiskt utbyte och av att vi i framtiden ska slippa se taggtråd o.d. i framtiden mellan länder som tidigare har varit öppna. En dialog bör föras med Ryssland om agerandet vid internationella kriser och om hur samarbetet i krishanteringen ska ske. Politiskt måste alla vägar utnyttjas för att fördjupa dialogen och samarbetet inom ramen för EU-strategin med Ryssland. Det gäller i ett långt perspektiv att hålla dörren öppen till den europeiska värdegemenskapen för hela Ryssland. Utrikesministern! Lägg inte ned ambassader! Vi behöver dem i dag, och vi kommer att behöva dem i framtiden.

Herr talman! Först vill jag lite kort kommentera Bo Lundgrens svar på min fråga om moderaterna är beredda att stödja vårt yrkande här i riksdagen om Natomedlemskap. Svaret förvånade mig något. Bo Lundgren sade ungefär att det inte är genom att säga ja eller nej i Sveriges riksdag som vi ska ta ställning till det här. Jag tycker faktiskt att det är ett anmärkningsvärt uttalande. Om det är någonstans som vi ska diskutera svensk säkerhetspolitik och hur vi ska förhålla oss till olika allianser är det väl i Sveriges folkvalda riksdag. Jag har full respekt för att man ska ha överläggningar i slutna rum och diskutera saker och ting, men nu ligger det här yrkandet i riksdagen, och vi ska ta ställning till det. Det gäller vad vi har anfört om att Sverige i likhet med de tre baltiska staterna bör söka medlemskap i Nato. Jag skulle önska att jag fick ett lite tydligare svar från moderaterna på den här frågan. När det sedan gäller utrikesministerns kommentarer och diskussion kring Natoalliansen och vår alliansfrihet är det klart att budskapet är att vi ska vara alliansfria. Utrikesministern säger att det inte finns någon anledning att ändra på detta. Frågan är vad det innebär att vara alliansfri. Vi ingår i dag i en mängd allianser, på alla möjliga håll. Är det just Nato som är svårt att ta i sin mun, att vi skulle kunna gå in i den alliansen? Lars Ohly är inne på samma tema. Han frågar varför man ska laga något som inte är sönder. Jag menar att vår doktrin och alliansfriheten är sönder och har varit så länge. Det finns en diskrepans mellan vad folk, svenskar, uppfattar som realiteter och vad som sägs i vackra formuleringar. Jag har varit med ett tag. Jag gjorde min militärtjänst i slutet på 50-talet. I Svenska Dagbladet i går stod att Sveriges bantade försvar kräver utländsk militär hjälp. Jag fick en association när jag läste det. Det är ingenting nytt för oss som har varit med ett tag. Det var precis vad jag fick lära mig när jag gjorde min rekryt, en gång i tiden. "Anfall mot kust" hette det på den tiden. "Anfall mot kust" var alltid österut, nere i Skåne. Uppgiften var att hålla borta den lede fi åtminstone två tre dagar, tills vi fick hjälp västerifrån. Det var uppdraget. Det där har naturligtvis levt med. Det finns med i dag också, någonstans i bakhuvudet. Det vet vi. Det har formulerats på olika sätt under årens lopp. En del har ansetts trampa i klaveret när de har sagt ungefär så här: Vi vet var vi hör hemma. Sedan har det blivit bråk om det, därför att man associerar till att vi förlitar oss på att vi kommer att få hjälp västerifrån. Nu går vi in allt närmare i detta arbete. Det är realiteter. Vi samövar med Nato. Vi har svensk trupp i Nato. Vi har svensk materiel. Vi samordnar materiel med Nato. Varför ska vi dubbelköra detta? Nu uppehåller vi oss mycket vid säkerhetspolitik. Det är bra. Det ska vi göra öppet. Det ska inte vara som förre försvarsministern Thage G Peterson sade, att man inte ska diskutera detta öppet. Det måste upp på bordet, klart, tydligt och redigt. Det är bra. Vi i Folkpartiet har dragit slutsatserna av det. Vi menar att det är en säkerhetspolitisk ordning som Sverige och den här delen av världen vinner på. Ett tiotal länder står och klappar på dörren och vill in i Nato, däribland de baltiska länderna. Om vi får en sådan säkerhetspolitisk struktur vinner också vi i Sverige på det. Vad vi gör är att föra upp frågan i ljuset och diskutera den öppet. Vi tvingas att ta ställning till det under våren från de olika partierna i riksdagen. Som jag sade tidigare har det dröjt ett tag innan motionsyrkandet behandlades i riksdagen. Det kommer upp i vår, och det är bra. Slutsatsen är alltså att Folkpartiet och kanske något mer parti kommer att landa på det så småningom. I förlängningen kommer det att visa sig att Folkpartiet - även i den här frågan som i så många andra, både på det internationella området och i svensk politik - har gått före och många andra har traskat patrullo efter.

Herr talman! Utrikesministern gillar uppenbarligen inte att det finns ett par partier i Sveriges riksdag som inte är för medlemskapet i EU utan har intagit en ganska kritisk ståndpunkt till de möjligheter regeringen ser inom EU. Jag kan upplysa utrikesministern om att vi är i stort sällskap. Ungefär halva Sveriges befolkning tycker likadant som vi i den frågan. Det skulle vara intressant att fråga utrikesministern vad utrikesministern ämnar göra för att demokratisera EU och ge större möjligheter för människor att känna sig delaktiga och arbeta för de frågor de tycker är viktiga. För ett par dagar sedan kunde man se följande i ett öppenheten. Tidigare har jag uppfattat det som att den frågan var flaggskeppet för Sveriges regering. Man skulle ha den traditionella svenska öppenheten. Alla dokument skulle vara öppna. Från början skulle det inte finnas några inkomna dokument på Regeringskansliet som journalister och andra intresserade inte fick läsa, enligt svensk tradition. Sedan fick vi se att det blev mycket arbetspapper. Öppenheten var inte så stor. Nu är man tydligen redo att kompromissa om öppenheten. Det skulle vara intressant att höra hur utrikesministern ser på det. Vi upplever i dag att det inte är så våldsamt stor öppenhet. Om man kompromissar ytterligare lär det innebära ännu mer hemligstämpling och ännu mindre av öppenhet. Utifrån det vill jag fråga vilka möjligheter regeringen ser att driva sin linje. Jag har uppfattat det som att regeringens linje inte är så federalistisk som den linje Frankrike, Tyskland, Belgien och en del andra länder driver i EU-sammanhang. Kommer regeringen att försöka agera för att EU inte ska bli en stat? Det är ganska många som driver på den frågan. Kommer man att göra något för att öppna upp, demokratisera, ge större möjligheter för människor att känna sig delaktiga? Finns det några svenska tankegångar om att ta till svenska metoder när det gäller öppenhet och demokrati, nu när man har ordföranderollen? Sedan tillbaka till miljöfrågan. Utrikesministern uttryckte sig ungefär som att vi inte brydde oss om miljöfrågorna. Jag ägnade större delen av mitt tal åt just miljöaspekterna och internationell solidaritet. Jag tror att utrikesministern är medveten om att Miljöpartiet driver på i miljöfrågorna här hemma när vi diskuterar propositioner. Vi driver också på inom EU. Det finns ingen annan politisk gruppering än den gröna gruppen som verkligen driver miljöfrågorna framåt. Utan den gröna gruppen skulle miljöfrågorna stå ännu mer still än i dag. Kritiken är oberättigad. I stället skulle utrikesministern vara tacksam att vi finns som pådrivare i miljöfrågorna. Vi vågar också framföra den kritik som är viktig att framföra i EU-frågorna. Det är inte bara bra saker. Det finns mycket att kritisera. Mycket mer skulle kunna göras inom EU-systemet, om man jobbade med det och om fler länder vågade ta ett mer genomgripande miljöansvar. Det är en svensk tradition att vi har många debatter här i riksdagen om mänskliga rättigheter. Det är oerhört viktigt att Sverige nu tar möjligheten att som ordförandeland föra upp länder där mänskliga rättigheter förtrycks, där krig förs och där man över huvud taget inte lever upp till uppsatta internationella mål. Nu har Sverige den möjligheten. Man har sett att det har funnits viss tveksamhet, inte minst när det gäller Afrikas länder och speciellt bland de forna kolonialländerna, att vilja lyfta fram de ländernas situation. Vi har en helt annan relation till Afrika och har därför betydligt större möjligheter att på ett aktivt sätt jobba för Afrikas folks rättigheter och möjligheter. Jag hoppas verkligen att vi får se en aktiv regering och att man inte gräver ned sig i papper, så att man inte hinner med det. Detta är oerhört viktigt. EU-ordförandeskapet tar oerhört mycket tid. Det ger naturligtvis möjligheter att lyfta frågor. Men det finns hur många EU-möten som helst som pågår samtidigt om olika frågor. Även när det gäller svensk politik påverkas vi nu alltmer av EU:s vilja och EU:s åsikter på områden där vi tidigare hade bestämmanderätt. Det finns därför all anledning att bevaka och följa politiken men också att framföra den kritik som jag tror att svenska folket förväntar sig att Miljöpartiet som parti framför. Jag hoppas att kritiken också kan vara konstruktiv för regeringen. Jag tror inte att man helt sväljer allting som finns inom EU som någonting positivt.

Herr talman! Låt mig först återkomma till säkerhetspolitiken. Bo Lundgren fick där eldunderstöd från Lars Ohly. Det tyckte jag kanske var lite förvånande. Jag har förklarat varför jag tycker att den säkerhetspolitiska formuleringen ska skrivas om. Den är för snäv. Den täcker inte dagens breda säkerhetspolitik där det kalla kriget är slut, där vi är EU medlemmar och där alliansfriheten syftar till mer än att vi bara ska kunna vara neutrala. Det är mina skäl till varför jag vill ha en omformulering. Den stora frågan här i kammaren som nu diskuteras är alliansfrihetens vara eller inte vara. Här är det faktiskt de som vill byta linje, gå ifrån alliansfriheten och förespråkar ett medlemskap i Nato som också måste ha ansvaret att förklara varför. Varför vill man byta linje? En sak är att man samarbetar i krishantering som vi t.ex. gör i KFOR i Kosovo. Där har vi under FN mandat men också med Natos ledning en gemensam krisinsats. En annan sak är att gå in under Natoparaplyet med ömsesidiga försvarsförpliktelser och med ett offensivt försvar för kärnvapen. K-G Biörsmark sade att Sverige redan är med i en massa allianser. Det kanske säger något om Natoentusiasmen när man tar så lätt på skillnaden mellan militära och icke-militära allianser. Bo Lundgren efterlyser tydlighet i säkerhetspolitiken. Men efter ett brandtal för Natomedlemskap kan han fortfarande inte ge ett rakt svar om Sverige ska söka medlemskap i Nato eller inte. Vare sig Bo Lundgren eller K-G Biörsmark svarar på frågan: Hur blir Sverige och norra Europa tryggare och säkrare för att vi går med i Nato och offensivt försvarar Natos kärnvapen och den centrala roll kärnvapnen spelar i Nato? Marianne Andersson frågade om det nya missilförsvaret. Jag kan garantera Marianne Andersson att Sverige är bestämt motståndare till detta. Det tar vi också upp i alla sammanhang. Jag vill avslutningsvis även fråga Bo Lundgren och K-G Biörsmark hur de ser på det amerikanska nationella missilförsvaret. Jag tycker nog att det känns som att Natoförespråkarna lever i en förgången tid. De är opåverkade av den breda säkerhetspolitik som vi ser i dag. Den enkla lösningen är fortfarande att vi ska bli medlemmar i Nato. Fram med argumenten för varför vi ska bli det! Det finns väl ordentliga argument? Det är väl inte bara ideologiska skäl som gör att ni driver ett Natomedlemskap? Sedan kort om något om de övriga frågorna. När det gäller handelspolitiken träffas EU:s handelsministrar på söndag. Önskemålet är att vi ska sätta i gång en ny WTO-runda. Sverige ligger på för frihandel och en ny WTO-runda. När det gäller Västsahara stöder Sverige självklart Västsaharas rätt till självbestämmande. Vi stödjer också FN:s ansträngningar att hitta en lösning. När det gäller ambassadnedläggningar är inga beslut fattade. Ni kommer att få information till utrikesutskottet nästa vecka. Men världen förändras, Holger Gustafsson. Vi måste kunna både öppna nya ambassader och ibland stänga ambassader. Stängningarna sker dock icke förrän ordentliga beslut är fattade. Öppenheten är en av de frågor som Sverige driver hårt i EU. Vi vet ännu inte resultatet. Det finns vissa saker vi aldrig kan kompromissa om, t.ex. vår egen tryckfrihetsförordning. Vi vill uppnå så goda resultat i EU som det någonsin är möjligt. Vi får se hur långt vi kommer. Herr talman! Här ser jag att min talartid tar slut. Jag hade tänkt återkomma till mänskliga rättigheter, som jag tycker har spelat en glädjande stor roll i den utrikespolitiska debatten. Jag får tacka för en intressant debatt så här långt.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern och övriga deltagare för den här debatten. Tyvärr måste jag säga att förvirringen till stor del består åtminstone vad gäller den svenska säkerhetspolitiken. Jag är inte heller säker på att den förvirringen har flyttats till en högre nivå. Det är onekligen så att det finns en relevans i frågorna om hur konsekvent regeringen är. Å ena sidan förstärker man samarbetet med Nato genom EU och talar väl om den s.k. transatlantiska länken som sägs bygga på en stor värdegemenskap. Å andra sidan säger man fortfarande att svensk alliansfrihet ska bestå. Vad innebär då svensk alliansfrihet? Innebär den ingenting annat än att vi inte går in i ömsesidiga försvarsförpliktelser? Har vi reducerat svensk alliansfrihet till att enbart handla om detta? Så har aldrig neutralitetspolitiken eller alliansfriheten tidigare beskrivits i svensk politik. När Folkpartiet och Moderaterna kritiserar regeringen önskar sig utrikesministern tydligen att jag ska skynda till försvar. Nej, det finns ingen anledning till det. Regeringen har själv öppnat för beskyllningar om dubbelspel och inkonsekvens. Det är faktiskt regeringens ansvar att tala om vad som är problemet med neutralitetspolitiken. Det är inte andra partiers uppgift. Jag tycker också att det är synd att utrikesministern under sin talartid här i dag inte har haft möjlighet att över huvud taget kommentera den kritik som jag har riktat mot regeringen för passivitet vad gäller Västsahara. Det är en skam om inte Sverige driver på så att den sista kolonin försvinner och en folkomröstning kan komma till stånd. Bo Lundgren säger att jag inte hann ta upp Kuba och Kina. Det var många länder som jag inte hann ta upp, Bo Lundgren. Problemet med Bo Lundgrens anförande var att han inte ens hann ta upp världen utanför EU.

Herr talman! Det gavs ett svar om att omvärlden förändras, och att det skulle vara ett motiv för att lägga ned effektiva ambassader. Det tycker vi är ett motiv för att behålla effektiva kanaler i stället. Men vi får fortsätta diskussionen och aktiviteten i utskottet när frågan kommer dit så småningom. När det gäller säkerhetspolitiken och frågan om alliansfrihet är det intressant att diskutera en fråga: Kan ett land som Sverige, som är byggt på allianser och öppenhet i alla avseenden, verkligen göra trovärdigt att den militära alliansfriheten står fullständigt fri? Det är den uppgift som partiöverläggningarna kommer att handla om framöver, och vi ser fram emot den diskussionen eftersom den blir oerhört viktig. Det är klart att vi är mycket beroende av våra allianser - ingen kan förneka det. Frågan är om vi kan särskilja den militära och säga att den inte influeras av andra. Vi har allianser med de nordiska grannarna och vi har allianser med den europeiska familjen. Vi har politiska, ekonomiska, kulturella, sociala och miljömässiga gemensamma värderingar med de här länderna och gemenskaperna. Om vi ska få en trovärdig alliansfrihet så handlar det om att formulera sig så att detta stora paket av allianser i ett krisläge inte skulle influera den militära alliansfriheten. Det är den uppgift som vi kommer att få ta oss an i den här kammaren så småningom. Det är en mycket spännande uppgift, men jag tror att det är oerhört viktigt att man ser den som den är. Jag hade tillfälle att ställa en fråga till Kofi Annan när har var här: Skulle han vilja se fler EU organisationer i världen? Svaret var: Ja, under förutsättning att de kan mobilisera resurser för att arbeta med sin egen fred inom och omkring området. Detta måste vi också väga in när vi beaktar de allianser vi har inom EU och runt EU även på det militära området. Vi måste ta ett delansvar för det.

Herr talman! Det är mycket man skulle vilja ta upp i en utrikespolitisk debatt. Man hinner inte med allt vad man skulle vilja. Jag hade velat ägna en del tid också åt EU och "Fästning Europa". Med det uttrycket menar jag asylpolitiken, som skärps och där Sverige måste höja rösten betydligt mer än vad som gjorts. Vi har kommit att diskutera vår doktrin om alliansfrihet och neutralitet mycket. Det beror på två saker - dels den motion som ligger i riksdagen från Folkpartiet och som har tvingat fram debatten, dels att utrikesministern har kallat partiledare till överläggningar för att diskutera detta. Då är det naturligt att detta kommer högt upp i en utrikespolitisk debatt. Nu säger utrikesministern att alliansfriheten ska syfta till mycket mer än att vi ska kunna vara neutrala. Vi får väl se vad som kommer ut av överläggningarna och den fortsatta diskussionen. Jag tycker att det är bra att det har lyfts upp på det här sättet. Det som ligger i grund och botten är nämligen att Sverige har varit och är - eller låtsas vara - fripassagerare på det säkerhetspolitiska området. Vi har någonstans i bakhuvudet att vi ska få hjälp. Men det har inte riktigt kunnat uttryckas. Med precis samma argument som man hade när Sverige skulle gå med i EU så menar jag att det är bättre att vara med vid bordet och diskutera nedrustning, kärnvapen och vad det nu kan vara än att stå utanför och inte ha något inflytande. Är vi med så kan vi argumentera, lägga fram förslag och påverka. Det är en viktig del i det säkerhetspolitiska bygget för svensk del också att vi kan vara med där besluten fattas. Jag tackar så hjärtligt för debatten, som fortsätter.

Herr talman! En öppen politisk debatt, tillgång till information och opinionsbildande är viktiga hörnstenar i en demokrati. Jag ser därför med stor glädje på att ATTAC-rörelsen nu håller på att organisera sig i Sverige. Det är första gången på många år som vi får en rörelse som i huvudsak jobbar för den internationella solidariteten. Deras krav på skuldavskrivningar och Tobinskatt är något som också vi i Miljöpartiet länge drivit. Det vore bra om regeringen också nu tog dessa frågor på allvar och om den ville vara pådrivande när det gäller detta. Tobinskatten i någon form skulle kunna spela en viktig roll i framtiden - inte minst inom FN-systemet både när det gäller att få ekonomiska resurser till FN för att utföra viktiga saker när så behövs och för att användas till skuldavskrivningar. Jag skulle gärna se att regeringen tar någon form av initiativ för att gå vidare i de här frågorna. Det är glädjande att många unga människor engagerar sig inom ATTAC-rörelsen just därför att de vill se en förändring. De vill se en rättvisare värld och en annan fördelning av jordens resurser och de vill se en morgondag som gör det möjligt för dem att också leva och vara på vår jord. Jag hoppas att rörelsen ges möjligheter att växa och att unga människor får möjlighet att gå in i engagemanget och också får det politiska stöd och den respons som man faktiskt behöver som ung för att känna att det är idé att engagera sig. Här menar jag att vi som politiker har en möjlighet att visa att demokrati och opinionsbildning är viktiga delar för en fungerande demokrati.

Herr talman! Jag respekterar att Göran Lennmarker har andra uppfattningar än jag, men jag respekterar inte att han påstår att det finns diktaturförespråkare i Vänsterpartiet. Såvitt jag vet har begreppet proletariatets diktatur aldrig funnits i mitt partis olika program. I dag finns det inte en medlem i Vänsterpartiet som på en enda punkt, vad jag vet, har förespråkat diktatur. Om Göran Lennmarker kan överbevisa mig om detta, så gör det i stället för att låtsas som om han inte förstår att vi vänsterpartister står för demokrati fullt ut! Vårt partiprogram är genomsyrat av denna tanke. Göran Lennmarker säger också att vi inte ska tala så högt om demokrati när ett parti som Vänsterpartiet sitter i Sveriges riksdag. När ska Göran Lennmarker förbjuda Vänsterpartiet?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

Jag undrar när Göran Lennmarker ska förstå att överdrifterna och nidbilden av Vänsterpartiet bara slår tillbaka mot dem som så uppenbart vägrar att diskutera vad meningsmotståndare skriver, säger, tänker och gör.

Herr talman! Jag vill protestera mot det sätt som Göran Lennmarker beskriver marknadsekonomins välsignelser på. Det var inte ett ord, inte en stavelse om att marknadsekonomin behöver sociala tyglar och ett politiskt ansvar för att man ska nå framgång och välstånd för de länder som i dag inte har marknadsekonomi. Vi vill också se marknadsekonomi i hela världen. Men vi menar att det krävs ett socialt ansikte, en rättvis fördelning och ett politiskt ansvar för marknadsekonomin. Den råa marknadsekonomin ger inte välstånd till merparten av människorna.

Herr talman! Våra inlägg bygger på olika ideologisk grund. Göran Lennmarker lovordar en rå marknadsekonomi som inte känner några regler. Men den marknadsekonomin tar inte hänsyn till fattiga människor, till sjuka människors behov, till medellösa. Vi vill se en marknadsekonomi som har spelregler som gör att alla människor får del av det välstånd som det genererar. Här skiljer vi oss åt, Göran Lennmarker och jag.

Herr talman! En annan värld är möjlig, utropade tusentals fredliga demonstranter i Porto Alegre i Brasilien på ett alternativmöte som anordnades som en motvikt till makthavarnas ekonomiska forum i Davos. En världsordning grundad på solidaritet och rättvisa är vad miljoner människor hävdar och kräver runt om i världen i organisationer som ATTAC, men också i kyrkor, i progressiva rörelser, inom forskningsvärlden och senast uttryckt i en intressant intervju med Samir Amin, en nestor inom forskning för tredje världen. Bakgrunden är naturligtvis att vi är många som inte accepterar att fattigdom råder för miljarder människor i världen och att 30 000 barn dör i onödan på grund av brist på mat och mediciner. Trots att världens rikedomar ökar är inkomstklyftorna större i dag än vad de var på 70-talet. Det är därför också viktigt att notera att här i riksdagen och i Sverige har viljan att hjälpa ökat. Biståndsviljan mäts på olika sätt. Det har klart visats att människor vill att Sverige ställer upp som nation, både när det gäller enskilda och organisationer. Här i riksdagen är det sex partier av sju som aktivt och starkt vill höja biståndet och biståndets anslag. Man kan väl säga som i reklamen: Kan sex av sju partier ha fel? Mitt svar är nej. Jag tror att sex partier av sju har rätt. Biståndet måste öka - och öka snabbt. I betänkandet om budgeten har vi i utrikesutskottet sagt: "Utskottet menar att det svenska biståndet skall nå en procent av BNI och att i takt med ökat statsfinansiellt utrymme bör stegen mot enprocentsmålet påskyndas. Ambitionen är att målet skall nås så snart som möjligt, helst inom fem år." Vi har också lagt upp en ram för de närmaste åren. Vi har fastslagit 0,74 % år 2002, för att år 2003 komma upp i 0,81 %. Och det är mycket bra. Eftersom den svenska budgeten och tillväxten är bättre ger det mer i pengar. Men det räcker faktiskt inte. Vi måste nu fortsätta med den här planen och se till att vi år 2005 faktiskt är uppe i den procenten. Det är inte en så väldigt hög nivå om man jämför med de behov som finns ute i världen. Jag vill understryka att partierna hanterar den här saken på olika sätt. I de tre partier som samarbetar om budgeten har vi den här viljan. Från Vänsterpartiets sida vill jag klart deklarera att vi har biståndsökningen som ett prioriterat mål. Det krävs mycket pengar. Men det räcker inte. Det krävs också planering, framförhållning och effektivitet med de här pengarna. Trots att ökningen är stark får det inte vid något tillfälle komma i tvivelsmål att vi kan hantera detta på ett bra sätt. Jag vet att det finns de som tror att Sida, den svenska biståndsorganisationen, inte kan göra en kraftfull utbyggnad på några få år. Men jag är övertygad om att detta är möjligt. Den kapaciteten finns på Sida, och det är inga förhastade förslag som kommer att läggas fram. Jag vill bara peka på några områden som är väsentliga. Katastrofbiståndet är ett. Nu har vi nästan glömt orkanen Mitch i Centralamerika eller cyklonen Eline i Moçambique. Nu är det jordbävningarna i El Salvador och framför allt i Indien som det talas om. Det kommer med all sannolikhet att inträffa mer av den typen av katastrofer. Jag vill därför återkomma till Vänsterpartiets förslag om en katastroffond, förutom den allmänna höjningen. Men jag vill också peka på det långsiktiga utvecklingsarbetet och vidare på hiv och aids, som kräver allt större resurser. Vi ser enskilda byar och samhällen som helt töms på människor på grund av hiv och aidssmittan. Jag vill också peka på enskilda organisationer, som spelar en mycket viktig roll i det svenska biståndet. De kan verka där avtal mellan stater inte fungerar. Vi avslutar nu ett programsamarbete med Zimbabwe på grund av den politiska situationen. I den typen av situationer kan enskilda organisationer fungera mer effektivt och åstadkomma mer. Det är möjligt att man måste börja diskutera i liknande termer vad gäller Tanzania efter händelserna på Zanzibar. Som utrikesministern påpekade i deklarationen har EU:s bistånd en väldigt stor betydelse. Från Sverige satsar vi årligen omkring 1 miljard. Vi har möjligheter, men vi måste öka möjligheten att påverka EU:s bistånd, eftersom det är så centralt, som världens största biståndsgivare. Där måste reformarbetet inom EU fortsätta. Man måste se till att livsmedelsbiståndet dras ned till förmån för långsiktig utveckling, se till att ett ensidigt gynnande av råvaruexport från fattiga länder upphör till förmån för andra typer av åtgärder. Bistånd är mycket viktigt. Det är centralt för Vänsterpartiet och för många partier här i riksdagen. Men jag vill också understryka att det inte räcker, därför att vi alla vet att det är andra frågor som i väldigt stor utsträckning avgör hur fattigdomen i världen drastiskt kan minskas. Den globala utredningen har ett mycket bra anslag och pekar på den här bredare samlingen, där även handelsfrågor och en rad andra frågor finns med. Men jag vill ändå peka på hur en hel del i mina ögon väsentliga delar fattas, exempelvis fattigdomen i Sverige. Hur utrotades den? Och hur möter nu forskningen om ökad fattigdom i vissa sektorer i Sverige och i västvärlden forskningen om fattigdomen i resten av världen? Finns det inte paralleller, saker att lära varandra? Dessutom har vi krigsmaterielexporten. Den lyser som vanligt med sin frånvaro. Vem vill hävda att krigsmaterielexporten till länder med fattiga människor inte påverkar deras situation? Den bidrar naturligtvis till fattigdom, massflykt osv. Talar vi om utvecklingen och fattigdomen i världen måste vi ha ett könsperspektiv. Vi måste se hur de stora orättvisorna i världen i hög utsträckning är präglade av förtryck av kvinnor och hur barn kommer i skymundan. Slavhandel med kvinnor och barn, könsstympning, barnarbete, hedersmord, utestängning från utbildning och hälsa är sådana faktorer som i hög grad präglar kvinnors tillvaro. Därför är det bra med barntoppmötet som kommer att anordnas av FN i höst. Men det är också bra med jämställdhetsperspektiv, som måste finnas i biståndet och inom en rad andra frågor. Mänskliga rättigheter och demokrati har diskuterats här. Det är av stor vikt att vi gör det. Det finns exempel i utrikesministerns deklaration, men det finns betydligt fler som vi alla känner till och som måste nämnas. Colombia nämns i deklarationen. Det är bra, därför att Sverige kan ha och borde ha en central roll. Men varför kommenterade inte ens utrikesministern Plan Colombia, som man ändå har ställt sig kritisk till? Där måste ordförandelandet visa vägen. Västsahara har redan nämnts, och det är direkt sorgligt att inte utrikesministern tar tillfället i akt att visa att man som ordförande måste ha en aktiv roll, inte bara följa med. Jag vill till slut bara säga att det finns möjligheter att påverka. Vi har sett förändringar i Chile och i Guatemala. I Peru är det på gång. De av oss som står för internationell solidaritet och rättvisa och strävar mot att halvera fattigdomen till år 2015 måste visa att en annan värld är möjlig.
Herr talman! Eva Zetterberg kom i slutet av sitt anförande in på demokrati och mänskliga rättigheter samt vikten av detta. Det är en av anledningarna till att kommittén GLOBKOM nu utreder det svenska biståndet och bl.a. en motion från Folkpartiet. I motionen och i andra texter i biståndssammanhang har vi just pekat på att demokrati och mänskliga rättigheter är basen för utveckling. Det är någonting som den här kommittén diskuterar nu, såvitt jag förstår. Jag skulle vilja höra Eva Zetterbergs syn på detta. Delar Eva Zetterberg Folkpartiets syn att det är demokrati och mänskliga rättigheter som är det övergripande målet bland biståndsmålen för att få en bra och långsiktig utveckling i de länder vi samarbetar med och att det så att säga skulle vara riktlinjen för svenskt bistånd?
Herr talman! Ja, Vänsterpartiet och jag själv delar helt K-G Biörsmarks uppfattning om hur väsentliga demokrati och mänskliga rättigheter är både i biståndet och över huvud taget i vår utrikespolitik. Men därifrån till att säga att det är det enda övergripande målet kan jag inte ställa mig bakom. Jag anser att jämställdhetsmålet, där också kampen mot att utrota fattigdomen ingår, och en rad andra frågor är lika väsentliga. Det är därför det är bra med den här utredningen, för att undersöka hur de här olika biståndsmålen fungerar var för sig, men framför allt för att få en sammanhållen politik på det området.
Herr talman! Det är idén bakom vårt resonemang. Om man har demokrati och mänskliga rättigheter som ledstjärna i biståndsarbetet faller allting annat på plats, i alla fall faller mycket på plats i arbetet. Det som Eva Zetterberg har nämnt om jämställdhet osv. ingår i hela konceptet om demokrati och mänskliga rättigheter. Om man inte fokuserar på det sätt som Folkpartiet förordar finns risken att det blir en splittrad bild och inte den koncentration på det allra viktigaste för utvecklingen, nämligen demokrati och mänskliga rättigheter. På andra sidan det myntet finns också frihandeln i kombination med detta.
Herr talman! Ja, demokrati och mänskliga rättigheter är av oerhört stor betydelse. Jag delar uppfattningen att det generellt också leder till utveckling och är en förutsättning för utveckling. Men jag vill också peka på andra sidan av myntet, det den politik som Folkpartiet förespråkar i vissa fall leder till, nämligen att länder som styrs av diktaturer lämnas å sido, att man där inte går in med annan typ av stöd, inte engagerar sig. Där har vi vid andra tillfällen diskuterat exemplet Kuba, där vi från Vänsterpartiet ser hur viktigt det är att ha kontakter, att på olika sätt vara aktiv och få Kuba att delta i reformarbete osv., medan man från Folkpartiets sida helt avstår från kontakt och menar att det är bättre att över huvud taget inte lägga sig i, att över huvud taget inte försöka befrämja relationerna mellan Sverige och Kuba.

Herr talman! Inrikes och utrikespolitiken hör mer och mer ihop i dagens globaliserade samhälle. Det är ibland svårt att göra en klar uppdelning mellan dem. Det finns en mängd olika samhällsfrågor som omfattar en internationell dimension. Speciellt tydligt blir detta i EU-samarbetet, där många traditionella inrikespolitiska frågor numera har blivit utrikespolitik. Herr talman! Jag tänker i dag ägna mitt anförande åt några av de viktigaste och mest avgörande frågorna för vår framtid, nämligen miljöfrågorna. Om vi inte på allvar tar tag i dessa frågor och låter miljöstyrningen genomsyra hela vår politik står vi inför oanade konsekvenser. Det är konsekvenser som våra barn och kommande generationer kommer att få betala för. Priset kan bli mycket högt.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 Människan kan ingripa i och påverka naturen, men ska göra det på ett sätt som är långsiktigt hållbart och varsamt. Människan, näringslivet och statliga förvaltningar m.fl. måste tillsammans arbeta i samma riktning. Herr talman! Jag är övertygad om att det finns ett samband mellan det ökade antalet miljökatastrofer runt om i världen och hur vi människor behandlar vår miljö. Vi kan inte avfärda forskarnas varnande rapporter med att de enbart är ovetenskapliga eller saknar fullständig bevisföring. Vi måste ta miljökatastroferna som varningssignaler, lyssna på forskarna och miljöorganisationerna och våga lära av våra misstag. Vårt konsumtions och produktionssamhälle är inte hållbart i längden. Vi måste ändra vårt sätt att leva, vår livsstil. De allvarligaste miljöhoten i dag är globala och regionala. Det gäller bl.a. växthuseffekten, ozonförtunning, övergödning, spridning av miljögifter, försurningen, skogsbränningen och regional vattenbrist. Det krävs ett bättre globalt och internationellt samarbete. Vilken status har t.ex. FN:s miljöorgan UNEP i dagens världspolitik? Ja, inte är det någon ledande organisation, men det borde den vara. Den svenska regeringen borde driva att UNEP förstärks och kanske t.o.m. utrustas med ett miljösäkerhetsråd, ett råd som t.ex. kan besluta om snabbinsatser vid olika miljökatastrofer och som kan verka preventivt och tidigt varna om potentiella hot och riskområden. Faran för allvarliga klimatförändringar är kanske den största miljöutmaningen världen har stått inför. När det gäller växthusgaser är forskarna allmänt överens om att utsläppen så snart som möjligt måste minska med 70 %, annars riskerar den senaste tidens extrema väder att bli regel snarare än undantag. Redan nu hotas små öar i Stilla havet av de stigande havsnivåerna. Arbetet med att implementera förpliktelserna i Kyotoprotokollet måste inledas omgående, liksom arbetet med att förhandla internationella mål för klimatpolitiken även efter år 2012. Ozonlagrets uttunning och klimatförändringar till följd av växthuseffekten får särskilda konsekvenser för oss här i Norden. Vi påverkas speciellt av temperaturerna på Nordpolen och av Golfströmmens framtid. Eftersom vi här i Norden har en relativt god erfarenhet av ett aktivt miljöarbete, borde vi kunna bli föregångare i att minska våra utsläpp av farliga växthusgaser. Låt Norden och Östersjöregionen utvecklas som ett provområde för att uppfylla åtagandena i enlighet med Kyotoprotokollet. Herr talman! Förutom växthuseffekten och klimatfrågorna finns det en lång rad andra viktiga miljöfrågor. Det är allas vårt ansvar att åstadkomma en mer hållbar utveckling under 2000-talet. De internationella miljökonventionerna måste följas och implementeras i världens alla hörn. Häri ingår arbetet med att i praktiken uppfylla Agenda 21, konventionen om biologisk mångfald, konventionen mot ökenspridning och Montrealprotokollet. Riokonferensen 1992 hade onekligen stor betydelse och har bidragit till att miljömedvetandet i världen påtagligt har ökat. Däremot är länderna i den s.k. G77-gruppen oerhört besvikna över att de rika länderna har svikit sina åtaganden. Här finns miljöproblemens kärnpunkt inför framtiden. Handel och tillväxt ställs ofta felaktigt mot miljö och hållbar utveckling. Miljöregler sägs hämma ekonomisk tillväxt och utveckling, likaså sägs handel och ekonomiska intressen ske utan miljöhänsyn. Det sägs också att om u-länderna uppnår en lika hög konsumtionsnivå som vi i västvärlden så hotar en ekologisk kollaps. Det är en självklarhet att den fattiga världen får möjligheter att höja sitt ekonomiska välstånd. En ökad internationell handel och investeringar hjälper till att få hjulen i rullning i fattiga länder. Problemet är att de livsstilar som sprids från västvärlden inte är långsiktigt hållbara. Tillväxten måste i stället ske genom ett mycket intelligentare sätt att använda bl.a. energi och material. Vi bör ge ett ökat miljörelaterat bistånd i enlighet med löftena från Riokonferensen. Vi måste inse och sprida insikten i samhället och bland företag att miljösatsningar inte är tillväxthämmande. Marknadsekonomin måste utgå från sina ekologiska och sociala ramar. Den renodlade marknadsekonomin fungerar inte och inte heller den kommunistiska planekonomin. Av historisk erfarenhet vet vi att båda dessa modeller utgör ett hot mot vårt ekologiska samhälle. Låt oss i stället arbeta för den kristdemokratiska modellen, dvs. en ekologisk och social marknadsekonomi. Herr talman! Låt mig få avsluta med ytterligare några ord om miljösituationen i Norden och i vårt närområde. Östersjöns ekosystem är allvarligt hotat. Stora områden är drabbade av bottendöd. Utsläpp av olja genom olyckor och medvetna handlingar hotar djuroch fågellivet till havs och i kustområdena. Det är alldeles nödvändigt att de nordiska länderna och grannländerna i närområdet fortsätter att utveckla samarbetet kring Östersjöns miljötillstånd. Norden har även ett starkt intresse av att säkerheten förbättras vid kärnkraftverken och i kärnavfallshanteringen i f.d. Sovjetunionen. Vi behöver bidra med mer stöd och tekniskt kunnande för att utveckla lagringsmetoder och nya energiförsörjningssystem. I Barentsregionen och nordvästra Ryssland måste vi prioritera arbetet med att hindra utsläpp av föroreningar samt att främja en renare produktion, system för miljöstyrning och investeringar i miljöteknik. Delar av Murmansk är som en tickande bomb.
Herr talman! Jag tycker att det var ett mycket intressant anförande Jan Erik Ågren höll. Jag kan stämma in i mycket av det. För mig lät det som mycket av det som Miljöpartiet driver. Det var därför jag tänkte att jag ändå måste ställa en fråga. När det gäller den nationella politiken och de åtgärder som vi har krävt här på hemmaplan för att klara t.ex. klimatfrågorna, har just kristdemokraterna kritiserat de åtgärderna. Därför blev jag väldigt förvånad när Jan Erik Ågren höll ett anförande som byggde på att vi måste vidta kraftfulla miljöåtgärder. Är det så att Jan Erik Ågren för en egen linje eller har kristdemokraterna ändrat uppfattning?
Herr talman! Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor. Partiet kallades en gång för Vatten och luftpartiet kristdemokraterna därför att vi jobbade så mycket med miljöfrågor. Det är inte något nytt för oss. Det som är nytt är att vi har fått ett miljöparti. En av de frågor som det partiet har drivit på senare tid är att t.ex. höja dieselskatten. Vad jag vet har vi världens renaste diesel. Den höjningen innebär sannolikt att många innan de ger sig in i Sverige tankar diesel i hemlandet, och den är inte miljövänlig. Hur kan det komma sig att Miljöpartiet bidrar till att få en sämre miljö just genom detta?
Herr talman! Jan Erik Ågren har ett starkt engagemang i miljöfrågorna. Det är kul och positivt. Från kristdemokraterna i övrigt har jag hört den ständiga kritiken mot att höja dieselskatten, att det inte går att vidta åtgärder inom jordbruket för att jordbrukarna drabbas. Man vill över huvud taget inte vidta de åtgärder som behövs på hemmaplan, samtidigt som man enligt Jan Erik Ågren kan driva frågorna om globala satsningar. Vi kan inte komma till tredjevärldenländer och kräva åtgärder för att de ska bevara regnskogen för vår livskvalitets skull, t.ex., samtidigt som vi inte vill vidta någon politisk åtgärd som kostar någon enda människa i Sverige någonting.
Herr talman! Det är klart att vi måste ställa krav på hemmaplan också, och det är det jag gör och har gjort. När det gäller att minska påfrestningarna på miljön är den satsning på tågtrafik som vi har legat bakom länge ett bra exempel. Tyvärr tycker inte alla partier att det är bra, men vi kan och vi ska vidta åtgärder för att förbättra miljön. Vi kan också vidta åtgärder för att spara energi, och det är också någonting som är bra för miljön. När det gäller partiet är det klart att det står bakom det jag säger här. Vi driver olika frågor. I tidigare debatter har jag företrädesvis pratat om biståndsfrågor som är oerhört viktiga och om frågor om mänskliga rättigheter, t.ex. I dag valde jag att lyfta fram miljöfrågorna därför att jag tycker att det är ett viktigt och ibland försummat område i internationella sammanhang.

Herr talman! Hållbar utveckling och rättvis fördelning behövs inom samhällen och mellan länder, regionalt och globalt, men också över tiden mellan generationer. Därför behövs ett ökat medvetande om nödvändigheten av ett kraftfullt globalt samarbete för att lösa gemensamma och överhängande problem.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 Vi måste använda de utrikespolitiska och säkerhetspolitiska verktygen på ett klokare och bättre sätt. Sveriges medlemskap i EU ger oss mindre frihet att påverka utformningen av de internationella spelreglerna, men samtidigt ett större ansvar. Vi kan inte längre skylla på de stora eftersom vi själva sitter med vid förhandlingsbordet när EU:s politik utformas. Våra påverkansmöjligheter beror på om vi arbetar utifrån en medveten genomtänkt och konsekvent strategi. EU-medlemskapet kan vara ett hjälpmedel när vi vill påverka den globala politiken, men det får inte bli en tvångströja eller än mindre en ursäkt för att inget göra. I första hand ska vi naturligtvis bidra till att det blir en bra gemensam EU-politik, men om det inte visar sig möjligt att åstadkomma måste vi vara beredda att vägra medverka och i stället gå vår egen väg. Det finns två exempel på när man kan välja väg som jag tänkte ägna mig åt i debatten. Det ena är EMU-frågan, och det andra är Schengensamarbetet. När det gäller EMU har Sverige hittills valt att stå utanför. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till de närvarande socialdemokraterna med anledning av att det inte gavs något svar från Anna Lindh på frågan om folkomröstning. I den utrikespolitiska deklarationen skriver man bara att det ska underställas svenska folket. Vad betyder detta? Från Centerpartiets sida har vi väldigt klart sagt nej till EMU, och vi har också sagt att det är en självklarhet att vi ska ha en folkomröstning om det finns en majoritet som vill ha ett medlemskap. Det vore värdefullt att få ett svar i debatten på den frågan. Står även socialdemokraterna bakom kravet på en folkomröstning? mars - blir Sverige en delstat i det framväxande Schengenland. Trots alla vackra ord från regeringens sida om att vi inte kommer att bli en del av en Fästning Europa och att den nordiska passfriheten i stället skulle utsträckas till att omfatta större delen av EU blir verkligheten en annan. Sverige måste efter inträdet delta i ett system som straffar flygbolag och rederier som släpper ombord flyktingar med falska pass. Asylrätten är hotad. Fästning Europa är på väg att utveckla en politik som vidtar alla möjliga åtgärder för att hindra flyktingar att söka en fristad här. Människor på flykt klumpas samman med kriminella element under beteckningen "icke önskvärda främlingar" och registeras i ett gigantiskt centralt register - Schengen Information System - för att de inte ska lyckas ta sig in i ett annat Är det detta vi i Sverige med Orwellskt nyspråk numera betecknar som en generös och human flyktingpolitik? Är det så, Viola Furubjelke och Berndt Ekholm? När svarar ni på Kofi Annans allvarliga vädjan till EU att ge människor på flykt en möjlighet att söka fristad? Arenas hemsida skriver Per Wirtén bl.a. följande: "Problemet är ... att man nu konsekvent blandar samman polissamarbete mot kriminella och flyktingfrågor. Därmed bekräftas extremhögerns bild av flyktingar som hot." Tar Sveriges regering och det socialdemokratiska partiet verkligen ansvar för en sådan inhuman flyktingpolitik? Vid en debatt i höstas här i kammaren förnekade Anna Lindh på min direkta fråga att den nordiska passfriheten skulle hotas när vi inträder i Schengen. Tyvärr hade utrikesministern fel. Enligt Schengenkonventionens artikel 45 måste en utlänning kunna identifiera sin nationalitet vid övernattning. Detta gäller även i våra nordiska grannländer. Eftersom vi inte har något annat dokument än passet som visar medborgarskapet innebär detta i praktiken att den nordiska passfriheten inte längre gäller - tvärtemot alla löften och garantier. Enligt uppgift vill Rikspolisstyrelsen nu införa ett särskilt Schengenpass - ett identitetskort som visar medborgarskapet och som måste medföras på resa för att man ska kunna legitimera sig. Rikspolisstyrelsen lär också överväga att föreslå ett särskilt ID-kort för uppehållstillstånd i Sverige. Det känns inte särskilt tillfredsställande att förse olika grupper i samhället med olika ID-kort. Jag vill inte gå så långt som att göra jämförelser med inrikespassen i apartheidens Sydafrika, men det är inte överraskande att sådana jämförelser ändå har gjorts i denna debatt. Herr talman! Nu finns inte regeringen här, men det finns i alla fall ledande socialdemokrater. Jag vill gärna ha deras syn på detta, när det nu står klart att den nordiska passfriheten urholkas i och med Schengeninträdet och att ett speciellt ID-pass måste införas. Varför talade ni inte från början sanning om vad Schengen innebär? Dessvärre finns det också anledning att i detta sammanhang påpeka att det synes finnas en ideologisk grund för Schengensystemet. Redan från början var tanken med Schengen uppenbarligen att påskynda utvecklingen i federalistisk riktning. När kontrollen vid gränsen tas bort försvinner också ett fundament för en suverän stat. Vi kontrollerar inte längre vårt eget territorium. Det innebär emellertid inte att vi slipper kontroll, tvärtom. Mot omvärlden byggs allt högre murar, och inom Schengen ersätts gränskontrollerna mellan delstaterna av att vi får en gränslös övervakning. Denna utveckling har svenska folket prackats på - till högt pris, dessutom - under en täckmantel av att den nordiska passfriheten skulle utvidgas. Denna falska förespegling var ett demokratiskt övergrepp mot folkstyret, och med bl.a. detta som bakgrund är det inte svårt att förstå att svenskarnas entusiasm för EU och den allt tydligare utvecklingen mot mer och mer av överstatlighet inte är översvallande. Jag menar att det måste bli ett slut på denna omvända salamimetod när det gäller att presentera obehagliga sanningar i små och till synes harmlösa portioner i tron att svenska folket och de som deltar i den allmänna debatten inte ska upptäcka förändringarna. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas att det inte är ett inslag i samma försåtliga taktik när regeringen och Anna Lindh nu inbjuder till överläggningar om hur den svenska säkerhetspolitiken ska uttryckas i nya formuleringar.

Herr talman! En fråga ställdes till socialdemokraterna angående folkomröstning. Jag kan bara säga att jag läser den formulering som finns i utrikesdeklarationen, att det ska underställas svenska folket, som att det ska vara en folkomröstning. Jag tror att det handlar om ett formellt språk i den här typen av dokument. Det råder internt inte någon motsats mellan den här skrivningen och en folkomröstning, och vi talar ofta om en folkomröstning. Jag tror därför att jag med stor säkerhet kan säga att detta står för samma sak. Sedan gäller det flyktingfrågorna och Kofi Annans kritiska tal. Han vände sig till hela Europa. Han sade att han såg tecken på att Europa inte fullt ut lever upp till sina åtaganden enligt Genèvekonventionen. Det är naturligtvis oerhört allvarligt, och man kan inte skjuta det ifrån sig. Även om vi vet att Sverige har en generös flyktingpolitik finns det alla skäl att ta detta allvarligt och också att se över vår egen flyktingpolitik. Men vi ska samtidigt driva frågorna i EU
Herr talman! Jag tackar Viola Furubjelke för beskedet, om det nu var ett besked, om att det här med stor sannolikhet betyder folkomröstning. Tage Danielsson varnade ju oss en gång i tiden för att tala om sannolikhet. Det är rejälare om vi ger tydliga besked och talar sanning. Men jag utgår från att Viola Furubjelke menar allvar och att regeringen avser en folkomröstning. Jag tolkar det så. Och jag hoppas att vi vid ett lämpligt tillfälle kan få ett klarläggande också från regeringsföreträdare om att det här betyder att det, om det blir aktuellt med en EMU-anslutning, ska bli en folkomröstning. Sedan gäller det flyktingfrågorna och Kofi Annan. Jag uppskattar att Viola Furubjelke tar det här på så stort allvar. Men jag skulle vilja fråga hur hon bedömer Schengenavtalets introduktion om en och en halv månad. Kommer den att bidra till att vi får en generösare, humanare och mera solidarisk flyktingpolitik, eller blir det tuffare tag inom Schengenområdet?
Fru talman! Tage Danielsson har glatt oss många gånger. Just hans monolog om sannolikheten är väldigt talande. I det här fallet tror jag att det är snäppet mer än sannolikhet. Om Tage Danielsson hade varit i livet hade han kanske kunnat skriva ytterligare en monolog omkring detta. Det är gränsande till visshet. Jag tror t.o.m. att han använde en sådan formulering. Sedan gäller det Schengenavtalet och flyktingpolitiken. Schengenavtalet innebär både positiva och negativa saker vad gäller flyktingarna. Det är vi väl medvetna om, men fördelarna överväger. Och den fria rörligheten, som man har inom hela området efter det att man har prövats och fått komma in, är naturligtvis oerhört värdefull för de flyktingar som kommer in. Samtidigt måste vi se till att det inte blir oöverstigliga hinder. De människor som faktiskt behöver skydd ska ha en möjlighet att komma in innanför Schengenområdets gränser.

Fru talman! Det är egentligen inte så mycket att tillägga. Jag litar på att socialdemokraterna och Viola Furubjelke står för att det ska bli en folkomröstning om EMU. Så småningom får vi väl begära ett klarläggande besked direkt från regeringens företrädare vid någon frågestund här i kammaren. När det gäller Schengenavtalet och den fria rörligheten säger Viola Furubjelke att det finns både positiva och negativa inslag. Jag har svårt att se de tydliga positiva inslagen som en effekt av Schengensamarbetet. T.o.m. det som vi har kallat den nordiska passfriheten har ju gått om intet, eftersom vi nu måste utrusta samtliga Nordenmedborgare med det här lilla identitetskortet eller passet eller vad man nu vill kalla det. Nationaliteten ska framgå. Det var ju det här som man tidigare så högtidligt försäkrade att vi skulle få ha kvar. Nu ryker passfriheten all världens väg. Det är klart att vi kan leva med att ha en identitetshandling med oss, men jag tycker att det illustrerar detta med den omvända salamimetoden, att man presenterar obehagliga sanningar delvis och bara till hälften. Det är mycket rejälare att direkt få besked om hur det ser ut långsiktigt.
Fru talman! Bergström talar här om Schengenavtalet. Det är ju ganska enkelt till sin konstruktion. Nu ska vi nämligen försöka förverkliga den fria rörligheten mellan EU-länderna. Då måste vi alltså flytta gränskontrollerna, så att de finns runt om EU i stället för runt om varje enskilt land, för att öka vår rörlighet. Ett gränsskydd runt omkring kritiseras väldigt hårt av Bergström. Vill Centern inte ha det? Vi har tidigare haft ett eget register över kriminella element som har varit bekymmersamma i Sverige. Nu har man ett gemensamt för att kunna hantera detta runt Europa. Vill ni inte ha ett sådant register? Vill ni släppa in dessa brottslingar utan kontroll vid gränserna? Är det syftet med tanken från Centerns sida, som Bergström framför? Eller är det rimligt att vi har en kontroll? När det gäller flyktingar och den gemensamma politiken är det självklart nu på det sättet att en del har fått ge efter på sin politik. Men omvärlden har ju med god marginal tjänat på genomsnittet.
Fru talman! Det förvånar mig något att inte Holger Gustafsson signalerar någon betänksamhet alls mot Schengensystemet. Kristdemokraterna talar ju annars om en generös och human flyktingpolitik. Han måste ju vara medveten om att detta innebär att det blir de länder som är minst generösa som sätter gränserna. Eftersom vi får ett gemensamt system blir det annorlunda än det var förut, då vissa länder kunde gå före, vara föregångare och ta emot människor på flykt undan orättvisor och förtryck. Nu blir det i stället ett generellt regelverk som inte blir lika generöst som i alla fall jag skulle önska. Jag utgår från att också Holger Gustafsson skulle önska det. Sedan pratar Holger Gustafsson som om vi inte skulle vilja komma åt kriminella brottslingar. Det är ju det som är bekymret. Jag utgår från att alla partier och alla länder självklart vill komma åt kriminella brottslingar. Men här finns det en tendens till en sammanblandning mellan människor på flykt undan orättvisor och förtryck och rent kriminella element. Man sammanfogar detta i gigantiska register. Jag känner oro inför detta, och jag uttrycker det här och nu.
Fru talman! Den här diskussionen har vi haft i EU-nämnden många gånger. Det här registret har naturligtvis inte större benägenhet att peka ut fel människor än vad vårt eget register har haft tidigare. Det är precis samma karaktär på det. Det är ett brottslighetsregister, och det är vad det kommer att vara i framtiden också. När det gäller flyktingar är vi de första att kämpa för flyktingars rätt att komma över gränserna, men verkligheten har ju varit sådan att Sverige och Tyskland har tagit emot oerhört många fler människor än alla andra har gjort. Nu får de andra dela på det här. Det innebär kanske att våra och Tysklands restriktioner inte blir generösare just nu, men övriga får faktiskt bättra sig avsevärt. Summan av detta är ju bättre för omvärlden än vad det tidigare har varit. Och vi kommer att fortsätta att kämpa för att det gemensamma flyktingmottagandet kommer att bli mera generöst. Men beskriv det inte som en verklighet där man har gått åt fullständigt fel håll! Nu delar vi på ansvaret, och det är viktigt att vi gör det.
Fru talman! Holger Gustafsson talar väl, men han måste också vara medveten om att det är kört om en flykting avvisas vid en gräns av ett land som tillämpar de bestämmelser som finns på ett mera restriktivt sätt. Då kommer flyktingen inte in därför att det ska vara samma tillämpning i alla andra länder. Det är bekymmersamt att de länder som har velat förorda och bejaka en generös, human och solidarisk flyktingpolitik nu får en tvångströja på sig. Det blir svårare att tillämpa detta. Det är det som Kofi Annan också påtalar. Han är orolig för hur det kommer att bli i Europa, och han efterlyser en mera liberal tilllämpning. Det förvånar mig något att inte också Holger Gustafsson och kristdemokraterna känner någon liten oro för att tillämpningen av Schengenavtalet kan innebära att det blir tuffare tag mot människor på flykt i världen.

Fru talman! Jag ska tala om intolerans. Vi hade en mycket spännande konferens om intolerans här i Stockholm för inte så länge sedan. Jag vill bara berätta att diskussionen om intolerans för vissa av oss människor som bor i det här landet i dag har prägel av personlig historia. Min mormor var mycket yngre än vad jag är, bara 1922. Då blev hon skjuten i magen. Hon låg på isen och väntade på den bolsjevikiske soldaten som skulle komma och avsluta hennes liv med en bajonett. Men hon hade tur.

Marx och Engels skrev 1848 i den berömda kommunistiska grundtexten, det kommunistiska manifestet, att ett spöke vandrar genom Europa. Och de hade rätt. Problemet är bara att det var de själva som skapade spöket. De byggde fram en politik vars kärna är hat, vars huvudmotor är kriget mellan de sociala grupperna, klasskampen. Den här politiken har i praktiken visat sig misslyckas fullständigt överallt där den har tillämpats. Men den har en fantastisk förmåga att gömma sig bakom nya formuleringar och ibland tala med oerhört snälla och milda toner om sin passion för demokrati. Jag har här i min hand en fantastisk bok. Den är skriven av en ledamot i franska akademin, en historiker, Jean-François Revel. Boken heter La grande parade och är en otrolig beskrivning av vänstergruppernas historiska revisionism. Den handlar om hur vänstergrupper, trots alla fakta som i dag är mer än kända, har lyckats blockera den debatt som vi alla behöver om intoleransen som kommer från vänster. Den här intoleransen lever i högsta möjliga grad i dagens debatt. När man talar i förenklade bilder om relationen mellan rika och fattiga länder, när man talar i förvrängda bilder om t.ex. de fattigas skuldbörda, för man vidare samma giftiga lärdom under nya toner. Självklart ska vi alla samarbeta för att de fattiga ländernas skulder ska försvinna. Men om någon hade förlåtit Ceaucescu hans skulder medan han levde skulle detta inte ha inneburit den minsta förbättring för det rumänska folket. Detta är dessutom historiskt bevisat. Han lyckades nämligen själv betala tillbaka alla sina skulder - men just under den tid då han gjorde det, när han gjorde rent hus så att han inte hade några stora skulder, då led det rumänska folket som mest. Då var det kallt inomhus. Då saknades tvål, mediciner och tvättmedel i alla hushåll. Då var människorna tvungna inte bara att frysa, svälta och vara rädda; de var också tvungna att leva i den otroliga förödmjukelse som smutsen bär med sig. Det vore alltså jättebra om vi, när vi diskuterar de här frågorna som är så viktiga i dag, också gjorde rent hus med alla politiska lärdomar som bygger på begrepp som klasskamp och klasshat. Jag minns att vi en gång hade en diskussion om detta i ett annat sammanhang. En mycket ung medlem i Vänsterpartiet, som förresten i dag är mycket aktiv i ATTAC-rörelsen, förklarade då för mig att fascisternas rashat är en helt annan sak än kommunisternas klasshat. Varför? Jo, sade hon, rashatet är någonting som vi absolut måste ta avstånd ifrån. Men klasshat är mycket bra, för det kan mobilisera folk. Det är ett resonemang som jag absolut inte kan begripa. Vi behöver sanningen. Vi talar om mänskliga rättigheter. Rätten till en sann bild av det förflutna, rätten till en ärlig och välgrundad dialog med det egna förflutna, är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna. Vänsterrevisionismen är destruktiv eftersom den blockerar den här dialogen. Vi har i dag en mycket vacker bild av hur ett land kan bearbeta sina svåra och plågsamma erfarenheter. Det är Sydafrika, som har visat oss hur man går till väga. Man gömmer inte undan sanningen. Man försöker inte tränga bort det som har hänt. Man lyfter fram sanningen, och i det ljus som sanningen skapar kan också försoningen äga rum. Jag har också en mindre vacker bild av detta. Vad händer i ett land där uppgörelsen med det förflutna inte äger rum? Jag talar om mitt första hemland, Rumänien. Där fick vi inte veta någonting. Antagligen hade kommunisterna lyckats bränna alla dokument osv. långt innan vi kunde få tag på dem. Vad hände då? Jo, samma grupper som hade varit väldigt aktiva under Ceaucescu satte i gång våldsamma rörelser. Det var de som kallade gruvarbetarna till Bukarest flera gånger för att stoppa demokratirörelsen, och det var också de som satte i gång konflikt mellan rumäner och ungrare. Jag vill avsluta det här anförandet med en uppmaning till alla politiska partier: Vi måste diskutera intoleransen från alla synvinklar.

Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren! Protokolläsare! Det är många kloka ord som har sagts i den här debatten under förmiddagen och nu också under eftermiddagen. På något sätt framstår det som att det egentligen inte borde finnas några problem i världen. Lösningarna har diskuterats. Vi vet svaren på de allra flesta frågorna och problemen. Det är inte lösningar som saknas. Det är inte politiska förslag eller teknik som saknas. Det stora problemet, tror jag, är att det saknas en politisk vilja att gå från insikt och ord till konkret handling. Retorik sammanfaller alltför sällan med verkligt utförd politik. Ett tydligt exempel på det, fru talman, är just utrikesministerns anförande här på förmiddagen. Där beskrev hon väldigt insiktsfullt behovet av att EU:s krishanteringsförmåga, som just nu utvecklas, inriktas på en konfliktförebyggande politik, att man med civila krishanteringsinsatser kan ingripa i ett så tidigt skede av en potentiell konflikt att man inte behöver se hur konflikten vidareutvecklas och leder till krig. Hade politiken överensstämt med detta hade väl allting varit helt i sin ordning, men jag finner att såväl i Europeiska unionen som här hemma i Sveriges riksdag överensstämmer inte insikter och politiska tal med den faktiska handlingen. I EU ser vi nu inte ett fokus eller en prioritering på att utveckla konfliktförebyggande mekanismer och civila krishanteringsinsatser, utan vi ser i stället ett fokus som fullständigt ligger på den militära delen. Det är där resurserna satsas. Det är där samarbetsgrupperna utvecklas. Det är där samtalen förs. Det är där man anställer personalen. Det är där fokus ligger. Här hemma i Sveriges riksdag skulle vi i november förra året just besluta om ett par väldigt konkreta förslag. Ett förslag var, och det kan läsas i riksdagsprotokollet, att Sverige ska verka för konkret konfliktförebyggande åtgärder vid utvecklingen av EU:s krishanteringspolitik för att undvika att konflikter utvecklas till krig. Det var alltså helt i överensstämmelse med det som utrikesministern här tidigare talade om. Men i Sveriges riksdag röstade socialdemokraterna nej till förslaget. Vi hade också i Sveriges riksdag att ta ställning till Europaparlamentets beslut om att göra en genomförbarhetsstudie om civila fredsstyrkor inom EU:s säkerhetspolitik. Även det förslaget, som alltså EU parlamentet hade ställt sig bakom, röstade socialdemokraterna nej till här i Sveriges riksdag. Detta är två tydliga exempel på att de vackra talen, där insikterna finns och där politiken förs ut till folket, inte överensstämmer med den konkret förda politiken. Detta är en brist och ett av de stora problem som gör att världen fortsätter att se ut som den gör. Vi kommer om några veckor att diskutera vapenexportsamarbete och vapenindustrisamarbete här i Sveriges riksdag. Det finns ett förslag till avtal om ett samarbete mellan Sverige och fem europeiska länder. En stor risk med det här avtalet är att mycket kommer att ske utanför offentlig insyn. Därför väcker Miljöpartiet en motion med en rad förslag på hur man ska kunna garantera en demokratisk insyn, så att det försvarsindustriella komplexet i de sex EU-staterna inte kan exportera vapen till konflikthärdar, till diktaturer som vi från svensk sida absolut inte skulle vilja se beväpnas. En av de punkter som vi kommer att ha i vår motion, och som riksdagen kommer att ha möjlighet att diskutera, är just hur landlistorna skulle kunna göras offentliga. Man har i avtalsförslaget, som regeringen har ställt sig bakom, skrivit att de ska vara hemliga. Men det finns ingenting i avtalet som explicit säger att landlistorna ska vara hemliga. Riksdagen kan alltså utan att bryta mot avtalstexten besluta om att listorna ska offentliggöras och därmed garantera en demokratisk insyn. Jag hoppas då att allt det tal som vi har hört här under förmiddagen från, tror jag, i stort sett samtliga partiers representanter om vikten av demokrati, folklig delaktighet och insyn kan manifesteras i ett stöd för förslaget att göra landlistorna offentliga. Då har vi chans att visa att vår retorik här i talarstolen överensstämmer med det som vi är beredda att konkret besluta om. Jag har lyssnat med stort intresse till både Göran Lennmarkers och andra moderaters inlägg i debatten, och nu har vi Bertil Persson från utrikesutskottet här som representerar moderaterna. Det är viktigt inte bara att främja demokrati och utveckling av demokrati och att stödja demokratiska processer, utan det är också viktigt att väldigt skarpt markera mot diktaturer och på olika sätt inte bara visa avsky utan också försöka påverka utvecklingen åt rätt håll. Jag sitter ju själv i Exportkontrollrådet och har tystnadsplikt. Jag kan därför inte här i talarstolen tala om vare sig vilka vapenslag Sverige beviljar export av eller vilka länder vi beviljar export till eller hur de olika partierna röstar. Men helt klart överensstämmer ofta inte besluten med vad som sägs i den här talarstolen. Jag skulle vilja ställa en väldigt konkret fråga till Bertil Persson om hur han skulle ställa sig om Sverige skulle bevilja export av krigsmateriel till en kommunistisk demokrati - krigsmateriel som klassas som användbart i offensiva militära operationer. Tycker moderaterna att det är okej att Sverige beviljar export av sådan krigsmateriel till en kommunistisk diktatur eller inte? Jag har också med intresse lyssnat till Folkpartiets plädering för en Natoanslutning. Det är inte en ny ståndpunkt, men den upprepas utan förmåga till problematisering. Det är intressant att diskutera Natoanslutning och alliansfrihet mot bakgrund av att världen inte bara förändrades för tio år sedan utan fortsätter att förändras. Men det är också viktigt att diskutera konsekvenserna. Svensk utrikespolitik har ofta haft som en röd tråd vårt engagemang mot kärnvapnen, mot kärnvapendoktriner i Nato, i forna Warszawapakten och i andra kärnvapenstater. Frågan som ställdes förut fick inget svar, men jag vill upprepa den till utrikesutskottets representant, Folkpartiets Biörsmark. Hur ställer man sig till den politiken? Om man som medlem i Nato ska stödja en kärnvapendoktrin, är det då möjligt att fortsätta den svenska utrikespolitiska linjen att inte verka för en kärnvapenavrustning? Dessa frågor har inte fått några svar, och jag tycker att det är en svaghet.

Fru talman! Jag tycker att det är smått patetiskt att höra Lars Ångström orera över den europeiska krishanteringsförmåga som nu byggs upp och tala om att det är politisk vilja som krävs, men att demonstrera en så total politisk ovilja som Miljöpartiet gör i dessa frågor. Det är faktiskt så att det konfliktförebyggande arbetet och den civila krishanteringen tillsammans med den militära krishanteringen har vunnit terräng och ses nu som ett koncept bestående av tre delar av alla Från början drev Sverige frågorna om att utveckla det konfliktförebyggande och nödvändigheten av att också föra in civil krishantering. I dag är det inte vi som äger frågan längre. Alla omfattar en sådan syn. Det är ett gigantiskt arbete och en demonstration på politisk vilja som har gjorts från regeringen och från olika håll på politisk väg. Jag menar verkligen att den ansträngningen är seriös. Om Lars Ångström har kunnat hitta några reservationer som vi inte har röstat för, finns det otaliga fler exempel på goda riksdagstexter där vi faktiskt talar oss varma för civil krishantering och civilt konfliktförebyggande.
Fru talman! Jag vet inte hur jag ska tolka påståendet om att vi orerar och saknar politisk vilja. Det är ju ett tydligt faktum att förslaget i Europaparlamentet om en civil krishanteringsstyrka, en fredsstyrka, kommer just från Miljöpartiet. Det visar väl om något en konkret vilja att påverka utvecklingen av EU:s krishanteringspolitik på det område där det har brustit väldigt mycket. Jag tycker också att Viola Furubjelke, fru talman, stärker mig i mitt påstående om att det visst är många länder som omfattar den här synen. Vem gör inte det? Vem kan vara emot att förebygga konflikter? Men det har stannat därvid. Det sker inte en fokusering på utvecklande och uppbyggnad av de här mekanismerna. Jag vill då ställa frågorna till Viola Furubjelke: Vad avser socialdemokraterna att konkret göra nu när den här viljan som har manifesterats finns? Vilka satsningar kommer att ske under det svenska ordförandeskapet på att just skapa en aktiv konfliktförebyggande politik? Vilka krav på resurser kommer man att ställa på det här området?
Fru talman! Jag hörde tydligt utrikesministern säga att vi behöver samma headline goals för civil krishantering och konfliktförebyggande som i dag finns för militär krishantering. Det är också väl känt att Sverige under den här ordförandeskapsperioden för in och på olika sätt främjar de här frågornas ställning. Den kommitté som sysslar med frågorna har alldeles nyligen permanentats. Det är inte längre en interimistisk kommitté som Anders Bjurner företräder Sverige i och nu leder arbetet i. Det händer väldigt mycket på det här området. Det är ett område som måste utvecklas. Det har i stort sett varit ett vitt fält tidigare. Men just på det konfliktförebyggande området görs det stora satsningar, och Sverige kommer att bidra aktivt till det under ordförandeskapsperioden.
Fru talman! Jag tycker att Viola Furubjelke bekräftar den bild som jag försökte belysa här tidigare när hon säger att det händer mycket och att det måste utvecklas. Det är precis det vi efterlyser från Miljöpartiets sida. Det måste utvecklas. Vi måste under det svenska ordförandeskapet få se konkreta förslag gällande hur Sverige driver utvecklandet av både en konfliktförebyggande politik och den civila krishanteringen så att vi kommer bort från den här fullständiga dominansen av militärt fokus och militärindustriella intressen. Vi är de första att stödja regeringen om vi kan få se en sådan förändring av fokus under det här halvåret. Jag hoppas att jag kommer att ha fullkomligt fel i mina förutsägelser om att det sker för lite. Jag hoppas att Viola Furubjelke kommer att ha rätt och att vi faktiskt kommer att få se stora konkreta förändringar under det svenska ordförandeskapet.
Fru talman! De som har följt debatterna i kamrarna kan konstatera att det förvisso inte finns någon brist från moderat sida när det gäller markeringar mot diktaturer vilken färg de än må ha. Men jag sitter inte i Exportkontrollrådet. Vad Lars Ångström säger sig inte kunna tala om kan han inte begära att jag ska kunna svara på. Låt oss konstatera att vi har varit eniga i fråga om regler för vapenexporten och att vi är på väg att bli eniga i fråga om regler för åtskilliga av de europeiska länderna vad gäller vapenexporten. Det tycker jag är bra, och jag tycker att det är bra att vi har en nämnd som hanterar detta. Vad Lars Ångström är missnöjd med i den här kommittén får han antingen tala om offentligt eller i nämnden. Men kom inte med den här typen av frågor, där jag ska svara på det Lars Ångström inte anser sig kunna tala om.
Fru talman! Jag kanske uttryckte mig otydligt, eller om Bertil Persson missuppfattade mig. Jag tog inget konkret exempel utan hänvisade just till tystnadsplikten. Jag var mer intresserad av en generell syn från Moderaternas sida, och den bör ju Bertil Persson i allra högsta grad kunna tydligt redogöra för. Hur ställer sig Moderata samlingspartiet när det gäller export av krigsmateriel till en kommunistisk diktatur?
Fru talman! Vi har deltagit i besluten rörande de regler som gäller för vapenexporten. Det står vi fast vid, och det avser vi att stå fast vid även i framtiden.
Fru talman! Det är, tycker jag, tyvärr ett exempel på ett icke-svar. Bertil Persson vet säkerligen, som alla vi andra, att de här riktlinjerna är tolkningsbara, precis som varenda paragraf i lagboken också är tolkningsbar. Vi måste komma fram till konkreta ställningstaganden. Det borde ju mot bakgrund av Moderaternas retorik när det gäller diktaturer, inte minst kommunistiska diktaturer, vara lätt att uttrycka inför åhörare och ledamöter att Moderaterna antingen är för eller emot export av krigsmateriel till kommunistiska diktaturer. Det är en svaghet att inte kunna ge det uppenbart enkla svaret på en enkel fråga.
Fru talman! Lars Ångström får det att låta som om Folkpartiet skulle vara för kärnvapen, för fler vapen och kärnvapen. Så är ingalunda fallet - naturligtvis inte. Frågan gällde också: Kan vi fortsätta att vara mot kärnvapen om vi är med i Nato? Visst kan vi det, kanske t.o.m. bättre än om vi inte är med i Nato. Då finns vi med i ett sammanhang där vi har ett större inflytande. Vi kommer naturligtvis från vårt håll, det är hela upplägget, att verka för att detta vapen, som kan förstöra hela vår jord, ska bort. Det ska kontrolleras. Det ska hanteras på ett sådant sätt att det inte sker en olycka. Vi kan vara med i det arbetet, och det tänker vi också vara på ett konstruktivt sätt. Det är ett syndrom som är typiskt för Miljöpartiet att säga nej till den här typen av samarbete. Detsamma gör man inom EU. Man tar inte det ansvaret, är inte med om att fatta dessa beslut och tar inte diskussionerna runt ett bord.
Fru talman! Jag tycker kanske att det var en illa vald jämförelse, medlemskap i en politisk union och medlemskap i en militär allians. Det återstår för Karl Göran Biörsmark att förklara hur man ska få det att gå ihop att stödja Natos kärnvapendoktrin, vilket är en förutsättning för Natomedlemskap, och samtidigt vara emot Natos kärnvapendoktrin. Jag har svårt att se hur det skulle kunna gå till. Det återstår också för Folkpartiet att förklara en annan sak. Var i Sverige ska kärnvapen kunna stationeras i ett skarpt läge om vi är Natomedlem? På vilka orter har Folkpartiet tänkt sig detta? Vilka flygplatser handlar det om? Vilka transportvägar? Vilka fartyg ska tas emot? Vilken beredskap ska finnas? Ska värnpliktiga tvingas ut i krig under ett Natomedlemskap? I dag är det frivilligt att tjänstgöra utomlands. Kommer Folkpartiets politik och ett Natomedlemskap att innebära att man förordar ett tvång att verka utomlands? Den här typen av problematisering tycker jag är viktig att lyfta upp och diskutera oavsett om man är för eller emot. Jag saknar den förmågan från Folkpartiets sida.
Fru talman! Det är helt riktigt att detta är en viktig diskussion, och den ska vi naturligtvis ta. När det gäller de frågor som Lars Ångström ställer om var i Sverige vi ska ha kärnvapen är svaret: Ingenstans. Liksom Norge behöver vi inte ha några kärnvapen. Det finns också andra undantag. När vi går in i Nato kan vi diskutera sådana här saker. Den här doktrinen behöver vi inte heller gå in under. Vi har alltså ett handlingsutrymme, och det ska vi naturligtvis ta vara på. Det finns andra delar i det här som det är intressant att gå in på, nämligen den gemensamma säkerheten i vår del av världen. Den har vi, som jag tidigare i dag har lagt ut texten om, egentligen alltid litat på även om vi inte har sagt det i klartext. Som jag sade tidigare: Hur vi under årens lopp än har byggt upp ett svenskt försvar så har det ändå funnits någonstans i bakhuvudet att om det skulle bli ett krig väntar vi på hjälp från väst. Det kan sägas klart i dag. Det kunde inte sägas då.
Fru talman! Det är en viktig diskussion att ta. Men då måste vi också få veta mer om Folkpartiets position och ställningstagande. Det går ju inte att jämföra med Norges situation i Nato, där man slipper att ha kärnvapen stationerade på norskt territorium. Det exempel som jag tog gällde ett skarpt läge i en kris eller krigssituation. Det har ju ingenting med stationeringen att göra. I ett skarpt läge kommer kärnvapen att finnas på olika platser. Där måste Folkpartiet redogöra för vad man är beredda att gå med på. Samma sak gäller det här med doktrinen. Där är fortfarande Folkpartiet svaret skyldigt. Hur ska man kunna verka för Natos kärnvapendoktrin och samtidigt vara emot den? Mitt intryck efter att ha hört de här svaren är att Folkpartiet tycks ha utvecklats till riksdagens främsta kärnvapenkramarparti. Tills jag får svar på de här frågorna kommer det intrycket att bestå.

Fru talman! Vi har redan hört om ett väldigt brett spektrum när det gäller behovet av svenska insatser genom EU. Det är stora förväntningar. Jag vill lägga till en aspekt, kanske fördjupa en uppgift som vi bara har snuddat vid. Det gäller relationen till arabvärlden och Mellanöstern. Vi är ju faktiskt grannar om vi räknar med EU. Och det är väl så att grannar bör ha bra, konstruktiva, öppna, ärliga relationer - relationer som också är utvecklande. Det kan inte vara så att USA ska vara den dominerande, närmast ensamma, aktören i arabvärlden och kanske särskilt i Mellanöstern. EU måste öka sina insatser här. Det råder stor misstänksamhet på båda håll, både inom EU och i arabvärlden, särskilt bland våra medborgare. Den förstärks på grund av bristen på demokrati och mänskliga rättigheter och bristen på ett bra styrelseskick i arabvärlden. Men också vi och EU bidrar. Vi bygger murar exempelvis avseende vår handel. Jag kan bara nämna EU:s jordbrukspolitik. Men det gäller också flyktingar och migranter, och Kofi Annans kritik har redan varit uppe här i debatten. Man kan kanske även sätta ett frågetecken för engagemanget för arabvärldens intressen. Men det är också bristande kulturell förståelse och ibland nästan en introvert västeuropeisk syn, och det gäller särskilt synen på religionen där vi är väldigt tafatta, kanske särskilt i norra Europa. Och i botten har vi Europas koloniala historia. Vår inriktning måste mot denna bakgrund bli att stärka relationerna och skapa ömsesidighet och utveckling. Och EU:s Barcelonaprocess kan här bidra. Det har varit stiltje ett tag, men den behöver ny fart. Kanske kan några av oss parlamentariker bidra till det på ett möte i Bryssel i morgon. Processen lider av en brist på ömsesidighet. Sveriges MENA-projekt är ett ambitiöst bidrag med analys och tankar framåt. Alexandria-institutet är mycket bra - kulturellt utbyte, fördjupning och ökad förståelse. När det gäller sakfrågorna måste vi öppna vår handel och riva våra handelshinder. Och EU måste gå före. Det behövs en mycket bättre hantering av flykting och migrationsfrågor. Det skulle kunna resultera i en minskad smuggling, vilket ju är positivt. I regeringens utrikespolitiska deklaration talas det också om en human och solidarisk politik. Vi måste öka biståndet i väntan på handelns utveckling. Och vi behöver inte minst få loss de pengar som faktiskt ligger och skvalpar i EU-byråkratin och inte kan betalas ut. Det är egentligen en skam att det ska vara på det sättet. Vi behöver också ökade förståelseinsatser. Ett exempel på detta är Alexandria-institutet. Misstro och missförstånd måste brytas ned, och vi måste kunna lösa problem. En praktisk fråga är naturligtvis att den svenska ambassadrepresentationen i regionen måste vara god. Och jag förutsätter att regeringen verkligen anstränger sig att lösa den fråga som nu är aktuell på bästa sätt. Vi måste också ställa krav på motparten, inte minst avseende mänskliga rättigheter och ett bra styrelseskick. Och detta sammantaget menar jag kan skapa gemensam säkerhet. En nyckelfråga för framgång är naturligtvis en lösning av konflikterna i Mellanöstern, och jag tänker då närmast på Israel och Palestina en dag som denna, inte minst efter valet i Israel. Situationen för såväl det israeliska som det palestinska folket är djupt otillfredsställande. Jag ska fördjupa mig i palestiniernas situation. Men det betyder inte att jag bortser från judarnas och andra folkgruppers situation. Men det är trots allt palestinierna som har det svårast. Det har jag sett med egna ögon efter många resor. Det råder ett israeliskt förtryck av palestinierna i vardagen. Möjligheterna att resa begränsas via olika check points. Det är kontroller i vardagslivet, bl.a. vid dessa check points, kontroller som är närmast trakasserande. Det är husdemoleringar. Det är tillgången på jobb. Arbetslösheten är nu kanske över 50 % bland palestinierna. Det är bristen på medicinsk vård. Det är bosättarnas företräden. Det är bosättningspolitiken i sig själv. Det är det israeliska övervåldet, att använda tunga vapen mot stenkastande ungdomar och prickskyttar på senare tid. Jag försvarar på intet sätt våldet. Men jag menar att övervåldet än mindre kan försvaras. Det är provokationer som den tillträdande premiärminister Sharons besök på Tempelberget. Ett exempel till som det talas väldigt lite om, en vardagsfråga, är användningen av vatten. Israelerna använder fyra gånger så mycket vatten per person som palestinierna. Och dessutom hämtar Israel minst en tredjedel av sitt vatten från källor på Västbanken. Palestinierna tillåts inte borra brunnar på Västbanken, samtidigt som judiska bosättare får borra brunnar på ockuperad mark. De judiska bosättarna har en extremt hög vattenförbrukning, eftersom de i huvudsak lever av jordbruk som konstbevattnas. Och all vattenutvinning står fortfarande under kontroll av det statliga israeliska vattenbolaget. Trots att den palestinska befolkningen på Västbanken mer än fördubblats sedan 1967 har palestinierna samma vattenförbrukning i dag som då. Och i Gaza är vattentillgången för palestinierna ännu sämre, och dessutom är vattnet starkt försaltat och förorenat. Vattenbristen är en del av den sociala misär som palestinierna tvingas leva i och som föder terrorism och försvårar fredsprocessen. En rättvis fördelning av vattenresurserna och en ansvarsfull vattenhantering är livsnödvändigt för att den kommande palestinska staten ska kunna fungera. Och man måste förvånas över att vattenfrågorna får spela en så liten roll i de internationella förhandlingar som pågår. Det lilla som har åstadkommits är mycket lite. Det är viktigt att Sverige nu gör ansträngningar att föra upp dessa vattenfrågor på dagordningen igen nu när vi har ordförandeskapet i EU. Barak har otvivelaktigt gjort stora ansträngningar. Men de räcker ändå inte, därför att han inte har kunnat gå i clinch med flyktingfrågan på ett acceptabelt sätt. En uppgörelse nu måste baseras på ingångna avtal och FN:s resolutioner och folkrätten, precis som framhållits i den utrikespolitiska deklarationen tidigare i dag, som för övrigt även i sin helhet var mycket bra och tydlig. Den nytillträdande premiärministern Sharon har inget bra record, skulle man kunna säga för att använda ett engelskt ord. Det har han visat i flera år genom att han varit den främste företrädaren för detta övervåld och haft ett mycket provokativt uppträdande. Och i valet har han i flera israeliska medier uttalat att han inte är beredd att lämna över något mer av Västbanken och Gaza till palestinierna och inte medverka till palestinsk kontroll över östra Jerusalem. Och inga bosättningar ska överlämnas. Det är väldigt svårt att ha tilltro till att Sharon kan vända på denna situation. Om han kan det, så önskar jag honom naturligtvis lycka till. Men jag måste säga att jag har väldigt liten tilltro till det. EU måste vara tydlig nu om grundkraven för en rättvis fred, precis som i den utrikespolitiska deklarationen. Och kraven måste naturligtvis också riktas mot palestinier när det gäller Israels legitima behov av erkända och säkra gränser, och vi måste ställa krav på mänskliga rättigheter bland palestinierna och på ett avskaffande av dödsstraffet. Och vi kan inte acceptera en undermålig rättskipning med godtyckliga avrättningar. Och vi måste naturligtvis uppmana båda parter som finns i denna konflikt att fortsätta förhandlingarna, vilket jag också noterade att man tog upp i den utrikespolitiska deklarationen. Och detta är förutsättningen för en lyckosam framtid i Mellanöstern.

Fru talman! 1,2 miljarder människor lever i absolut fattigdom i vår värld. De lever under brist på mat, brist på utbildning, brist på hälsa, och de lever i fattigdom. Och allra allvarligast är situationen i Afrika. Vilket livsöde väntar en liten flicka i dagens Afrika? Ja, i många fall får hon passa djuren i stället för att gå i skolan. Bröderna är prioriterade när det gäller att ge barnen utbildning. Många av hennes lekkamrater är föräldralösa därför att deras föräldrar har dött i aids på grund av bristande information, ofta även felaktig information. Hon kommer att vara undernärd, dels på grund av miljöförstöring, dels på grund av att familjens produktion av jordbruksprodukter har dålig avsättning därför att de inte fyller västvärldens arbetsmiljökrav och protektionisterna kan skydda de europeiska och amerikanska marknaderna från föräldrarnas produkter. Hon har också en dålig framtid. Hon riskerar könsstympning. Hon riskerar att utsättas för för tidig sexdebut med hänsyn till de skrönor som går om hur man ska kunna skydda sig mot aids om man är karl, nämligen att våldta en jungfru. Hon riskerar fistlar i underlivet. När hon växer upp riskerar hon att få slitjobbet på fälten, medan maken sitter på ölsjappet i närheten. Hon riskerar misshandel mer än någon annan kvinna i denna värld. Hon riskerar att få många barn, vilket är det vanliga ödet för analfabeta kvinnor, och hon riskerar att involveras i krig och konflikter. Om hennes familj i stället hade befunnit sig i Korea på 1950-talet där situationen var exakt densamma som den var i Ghana vid samma tidpunkt, då hade hon nu levt i relativt välstånd. Hon hade haft samma levnadsnivå som i vårt land. Hon hade haft goda, t.o.m. bättre, möjligheter att få en universitetsutbildning, hon hade fått en högklassig sjukvård. Skillnaden här ligger mellan om landet har varit utsatt för vanstyre eller om man har haft en regering som har skött landet på ett föredömligt sätt. I Korea var man målinriktad. Man skapade en nationell samling för att få fram tillväxt. Man satsade på utbildningsfrågorna mer än på någonting annat. Men man var i det landet lika väl som i andra utan egentliga naturresurser. Hur ska vi göra det möjligt för den här flickan att nå samma situation som hennes syster i Korea? Ja, när det gäller situationen för familjen handlar det naturligtvis om att stärka familjejordbruken. Här behövs det jordreformer. Det behövs små företag, inte minst för kvinnorna i de här länderna så att de kan bidra, så att deras resurser kan utnyttjas. Det kräver utbildning, mikrolån, och det fordrar en marknadsekonomi. Och man måste bekämpa protektionismen för att kunna få öppna världsmarknader där produkterna kan finna avsättning. Flickan själv behöver utbildning, böcker, hon behöver kunna vidareutvecklas utöver den basala skolan. Hon behöver hälsovård och jämställdhet. När det gäller landet och folket behöver de styras väl - good governance, som vi brukar kalla det på svengelska. Det kräver att biståndet når ut till folket och inte hamnar på privata bankkonton. Det kräver respekt för mänskliga rättigheter. Det krävs demokrati, fri debatt, fria medier. Man behöver aktiva enskilda organisationer, s.k. NGO:er med kunskaper och engagemang, och man behöver ersätta eliterna med en växande medelklass som utmanar makten och kräver att få vara med i ledningen av landet. Vad kan vi i västvärlden göra? Ja, det viktigaste är att vi fortsätter globaliseringen, att vi fortsätter att kämpa för frihandel mot protektionism, att vi därigenom skapar utrymme för investeringar i de fattiga länderna och ger dem förutsättningarna för egen utveckling. Jag tror att vi ska satsa på de bra regeringarna, för allt talar för att det är länderna med good governance där också biståndet får riktig effekt. Det kan t.o.m. vara kontraproduktivt i vanstyrda länder. Här tycker jag att vi ska dra erfarenheterna av de länder som har varit framgångsrika, som har tagit steget till välfärdsländer. Jag tror att det är viktigt att koncentrera insatserna så att vi kan skapa goda förebilder också i Afrika, förebilder för andra att ta efter. Jag tror att vi ska kraftsamla mot mätbara mål. Vi ska ha klara tidsscheman för insatserna, och vi ska avsluta projekten på ett riktigt sätt. Om man gör så som man alltid har gjort, så går det som det alltid har gått. Det är lite av den erfarenheten vi nu har efter 40 år av insatser i Afrika. Det går att bekämpa absolut fattigdom och att nå relativt välstånd på 20-30 år, om man, som vi läkare brukar säga när vi skriver ut recepten, handlar efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Världen ser i huvudsak fram emot en hoppfull utveckling, men Afrika är undantaget. 40 års bistånd har gett ett positivt resultat, och det är att apartheid definitivt är knäckt. Men i övrigt är skillnaderna i Afrika inte särskilt stora. Det här får inte leda till att vi blir uppgivna, men vi ska inte heller fortsätta med mer av samma sort. Jag hoppas att globaliseringsutredningen, som efter ett och ett halvt år ännu inte har publicerat ett enda papper men som ska vara färdig i höst, ska kunna ge den här flickan tillgång till en fri och öppen värld med fri rörlighet, och lika möjligheter för alla.
Fru talman! Bertil Persson har valt att ta upp biståndsfrågorna. Han ska få några kommenterar till det han har sagt. Satsningen på marknaden är naturligtvis helt nödvändig. Samtidigt måste man vara medveten om en marknads begränsningar, precis som Viola Furubjelke har tagit upp. Länderna spelar inte alls på samma villkor i u-länderna och i i-länderna, och det måste vi lösa inom ramen för globaliseringen. Annars misslyckas den. Det är säkert bra att koncentrera, men moderaterna väljer att lägga alla pengar i Afrika och ta bort pengarna från Latinamerika och Asien. Man måste ifrågasätta det rimliga i att göra en så drastisk operation. Slutligen: Bertil Persson väljer att tala tyst om att moderaterna inte bryr sig om enprocentsmålet. Det är t.o.m. så att moderaterna väljer att skära ned biståndet till under den av FN rekommenderade nivån 0,7 %. Det har varit uppe tidigare i debatten, men moderaterna måste faktiskt ta ansvar för sin avvikarlinje i den här frågan.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att det ska vara samma villkor i en globaliserad värld. Det har jag väl med all tydlighet talat om i mitt anförande. När det sedan gäller frågan om utbetalningsmål accepterar vi inte längre sådant. Vi uppfyllde i regeringsställning enprocentsmålet, som socialdemokraterna inte har uppfyllt men hoppas kunna göra om fem år möjligen. Det är så pass lång tid att man inte är riktigt pressad av det. Nu är det inte det som är det viktiga, utan det är resultaten på plats. Det är det som för oss är det viktiga. Vi vill ha mål som går att mäta, antal flickor som får en ordentlig utbildning, antal hushåll som får rent vatten. Att ha mål som är uppfyllda när checken är överlämnad är en felaktig målsättning. Man måste efter 40 års arbete vara mer avancerad än så.
Fru talman! Talar man om marknad på lika villkor måste man mena med det att det ska vara samma tillträde till Europas marknad som vi har till deras marknad. Det måste innebära att vi också ger uländerna en chans att utveckla en sådan styrka i sina ekonomier att de faktiskt kan leva med de villkoren. Annars blir det en ojämlikhet som man inte kan acceptera. Då måste man vara beredd att satsa en hel del pengar bl.a. på bistånd för att nå detta. Det är förvånande att moderaterna väljer att t.o.m. lägga sig under den av FN rekommenderade nivån. Jag begriper inte varför man gör det, måste jag säga av flera olika skäl. Bertil Persson svarade inte varför moderaterna väljer att överge Asien och Latinamerika.
Fru talman! Samma tillträde - ja. Det är den linje vi har drivit hela tiden: samma tillträde till marknaderna för u-länderna och deras produkter. Det är därför vi också har sagt att det är kunskapsöverföring som är viktig. Det är viktigt att bygga upp marknadsekonomins institutioner. Anledningen till att vi kraftsamlar på Afrika är att det är det område i världen där fattigdomen ökar. I övriga delar av världen går det, om än ibland knackigt, åt rätt håll. Vi överger inte Latinamerika och Asien, men vi drar ned kraftigt där. Vi tycker att det är riktigt att nu är det Afrika som ska få stå i centrum.

Fru talman! Jag ska fortsätta på samma tema som Berndt Ekholm. Mellanöstern och världen öster därom ter sig sannolikt för många svenskar som en främmande värld, främmande på grund av de stora språkliga skillnaderna, främmande på grund av de religiösa skillnaderna och skillnader i kultur. Dessa skillnader är det viktigt att känna till och ta hänsyn till om man vill uppnå förståelse mellan länder och folk. Men ofta betonas de på ett sätt som ökar avståndet mellan oss och dessa folk. Många svenskar och andra européer känner sig mer besläktade med israeler än med palestinierna. Svenskarna känner sig mer befryndade med turkarna än med irakier och iranier, och vi ska inte tala om de folk som lever i Pakistan och i En sak har vi dock alla gemensamt: Alla vill vi leva ett anständigt och bra liv. Men inte sällan framställs människor i sådana här länder som om de sökte något annat än det som vi söker i livet, som om de inte värdesätter livet lika mycket som vi. Eurocentrismen är fortfarande stark. Man föreställer sig israeler som mer europeiska än palestinierna. Kanske tror man att de alla kommer från Europa, men många kommer från Afrika, från andra delar av Asien och inte minst från USA. Man glömmer att en stor minoritet bland palestinierna faktiskt är kristen. Man föreställer sig turkarna som mer moderniserade än kurderna. Turkiet genomgick visserligen på 20 och 30-talen en ekonomisk modernisering men inte någon politisk. Fortfarande kan det hända att en parlamentsledamot mördas i själva det turkiska parlamentet. Fortfarande är brotten mot mänskliga rättigheter grova och omfattande. Det finns i dagens Sverige en stark islamofobi, men alla muslimer är inte shiamuslimer, och alla shiamuslimer är inte heller fundamentalister. Den största gruppen muslimer är sunniter. Det finns precis som inom kristendomen och judendomen en mängd riktningar: sufier, alaviter, ahamadiyya m.fl. Världen, människorna och folken kan inte förstås utifrån förenklingar. De kan bara förstås om man inser hur komplicerade människors liv är. Det finns bara en enda giltig och enkel devis att följa: att ingen är sämre och har mindre rättigheter än någon annan - att inget folk är förmer än något annat. De missförhållanden vi kan se i världen är delvis grundade i traditionalism och efterblivenhet. Men missförhållandena är också inplanterade av en kolonialism och imperialism som utnyttjat efterblivenheten i syfte att bevara eller stärka maktpositioner. Efter avkoloniseringen gavs lån till många uländer. Världsbanken var frikostig, och nya fattiga länder blev skuldsatta. Så kom tiden för återbetalning. Världsbanken krävde strukturreformer och utarbetade strukturanpassningsprogram, som om den själv inte varit en av bovarna i dramat. För visst måste man ha vetat inte bara till vem man lånade ut pengarna utan också till vad. Nu tycks man efter över tio år av strukturanpassningsprogram ha upptäckt att dessa program drabbar de fattigaste, de sämst ställda i världen. Min förhoppning är att det nu inte ska ta ytterligare tio år innan fattigdomsbekämpningen slår igenom i form av ordentliga skuldavskrivningar. Men det är inte bara på det ekonomiska planet som vi kunnat se krafter som försämrat folkens liv. Vi kan se dem även på det politiska planet. Irak var på 80-talet USA:s bundsförvant. USA understödde Irak i kriget mot Iran. Resultatet av det kriget blev att mullornas regim stärktes. Folket samlade sig - trots förtrycket - bakom regimen till försvar för nationen. Men så angrep Irak Kuwait. Det var ett uppenbart folkrättsbrott. USA, Storbritannien m.fl. fick FN-mandat för ett angrepp på Irak, ett krig som kostade hundratusentals irakier livet. Därefter inledde man sanktioner för att Irak hade massförstörelsevapen. Men hur är det med Indien, Pakistan, Israel, Saudiarabien och andra länder? Har inte dessa länder massförstörelsevapen? Jag skulle mer än gärna se Saddam Hussein falla i Irak, men jag har svårt att se att det blir han som faller, utan att det blir folket som lider och svälter. Sanktionerna måste få en annan form. Sanktionerna mot det irakiska folket måste upphävas. Kurderna i norra Irak måste få det skydd de behöver för att kunna utveckla sitt område som en del av en framtida federation med Irak. I går hölls val i Israel. Valutgången innebär med stor sannolikhet att palestinierna kommer att drabbas av ett ännu hårdare förtryck än hittills, att en palestinsk stat kommer att te sig mer avlägsen än tidigare och att läget i hela regionen kommer att bli ännu mer spänt än tidigare. I dag tycks vi stå längre ifrån en fred mellan Israel och Palestina än någonsin. Svårast blir det självfallet för den svagare parten i denna konflikt, den sida som inte har någon stormakt bakom sig, dvs. palestinierna. Följaktligen är det de som behöver vår solidaritet. Ett område som jag saknade i den utrikespolitiska deklarationen var Afrikas horn. Sverige är vanligtvis snabbt ute med att fördöma folkrättsbrott. När det gällde Etiopiens anfall på Eritrea var man ovanligt långsam. Nu när en liten ljusning uppenbarat sig i Somalia, så att man där kan få till stånd en regering, kommer nya rapporter om att Etiopien gått in med militära trupper i Somalia. Sverige har gamla och goda kontakter med Etiopien. Dem borde vi använda för att mana Etiopien till ett fredligare uppträdande, och vi borde ge Eritrea ett kraftfullt stöd till dess återuppbyggnad. Vi får inte glömma var kriget utspelade sig och att en tredjedel av landet faktiskt totalförstördes.
Fru talman! Jag ska inte kommentera diskussionen om Eritrea och Etiopien här. Vi har möjlighet att komma till den lite senare. Jag skulle vilja ta tag i inledningen av Murad Artins anförande, där han talade om vikten av mänskliga rättigheter och om minoriteter inom EU, i ansökarländerna och i världen där utanför. Vad säger Murad Artin till alla dem som han möter? Jag möter väldigt många som ser EU som det som ger hopp om att de ska få sina rättigheter förbättrade. Det gäller att kunna utöva sin religion, att kunna leva i den etniska minoritet som man tillhör, att få utveckla sitt språk och att utveckla sin kulturella identitet. Vad säger Murad Artin till de här människorna, som ser EU som sitt stora hopp? Vad säger ni som inte vill släppa in fler i EU och inte vill använda EU som ett redskap för att förbättra mänskliga rättigheter? Säger ni nej till deras stora hopp när de vänder sig till er? Jag säger ja när de vänder sig till mig.
Fru talman! Vi har inte sagt nej till länder som vill anmäla sig som kandidater till EU. Låt mig däremot peka på exemplet Turkiet. Där begås brott mot mänskliga rättigheter varje dag. Det vet Carina Hägg om. Det begås brott mot minoriteter, t.ex. kurder och assyrier/syrianer, som varje dag drabbas av det förtryck som Turkiet utövar. Jag menar att vi inte kan säga att Turkiet ska komma med i EU. Vi måste se till att Turkiet respekterar mänskliga rättigheter och först och främst Köpenhamnskriterierna. Då är Turkiet välkommet till
Fru talman! Murad Artin undvek min direkta fråga. Jag vet att det finns 13 ansökarländer, varav 12 finns inne i förhandlingsprocessen medan det trettonde, Turkiet, inte har påbörjat förhandlingarna därför att det landet inte har levt upp till bl.a. Köpenhamnskriterierna. Det har inte gjort sin hemläxa i de här frågorna. Det är ett oerhört starkt krav från vår sida att Turkiet måste ta tag i de frågorna innan man kan gå vidare i sitt närmande till EU. Men det är en annan sak än att säga nej till dem som vänder sig till oss, t.ex. kurder, assyrier/syrianer och andra minoriteter som vill ha EU som ett redskap för att förbättra sin egen situation när det gäller mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Vad säger Murad Artin till dem? Säger han: Ni ska vänta. Ni har inte tillträde till EU:s öppna dörr.
Fru talman! Vi träffar tydligen olika folkgrupper. Jag har träffat många. Kurder, assyrier/syrianer, armenier och andra minoriteter i dessa länder har sagt precis tvärtemot det Carina Hägg säger. De säger: Acceptera inte Turkiet nu, för landet respekterar inte mänskliga rättigheter. Turkiet accepterar inte kurdiska eller assyriska syrianer, säger precis tvärtemot det Carina

Fru talman! Sedan 1995 omfattas jordbruket fullt ut av handelsregelverket i WTO. År 2000 är det sjätte och sista året i tillämpningen av jordbruksavtalet från GATT:s Uruguayrunda. Den innebar sänkning av gränsskydd och interna stöd samt begränsningar av den subventionerade exporten. I praktiken innebär detta att länderna har vissa maximinivåer att respektera varje år för tullar, interna stöd, subventionerad exportvolym samt budgetmedel till exportbidrag. Alla jordbruk behöver stabila, förutsägbara spelregler. Handelskrig eller ens bara hot därom skapar osäkerhet och problem. Det är på jordbruksområdet som det har varit och är svårast att nå fram till skrivningar som kan accepteras av samtliga WTO:s 138 OECD har konstaterat att flera medlemsländer på grund av pressade jordbruksinkomster har tillgripit extra stöd och skydd som inte alltid rimmat väl med den mer långsiktiga inriktningen mot reform. De åtaganden medlemsländernas regeringar har gjort om att uppnå en jordbrukspolitisk reform får stå tillbaka när marknaden är pressad. Frågan om sänkta jordbruksstöd är politiskt känslig. Ett antal nettoexporterande jordbruksländer som USA och Cairnsgruppen önskar en snabb och långtgående liberalisering innebärande slopat exportstöd och avsevärd minskning av gränsskydd samt striktare regler för handelsstörande och produktionsdrivande jordbrukspolitiska stödformer, särskilt prisstöd. EU, Norge, Schweiz, Korea och Japan vill gå långsammare fram vad gäller avreglering och fortsatt liberalisering av jordbrukshandeln. Jordbruket anses i dag vara särskilt känsligt för importtryck utifrån. På kortare sikt kommer detta säkert att bestå. På lite längre sikt är det mycket som talar för det omvända förhållandet, en ökad efterfrågan på jordbruksprodukter både internt och externt. En ny förhandlingsomgång inom WTO på jordbruksområdet måste grunda sig på insikten om att behoven av livsmedel och andra nyttigheter från jordbruket ökar. Centerpartiet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken bör baseras på att knyta jordbrukssektorn närmare marknaden, på att nyttja jordbruket i miljöarbetet samt ge jordbrukarna ökad frihet och ökat ansvar kombinerat med ekonomisk trygghet. Behovet av att föra jordbruket närmare marknaden gör sig gällande för att gjuta liv i WTO processen men även för att underlätta för jordbruket att leva upp till konsumenternas önskemål och behov. U-länderna måste få tillgång till vår marknad. EU får inte stoppa lättnader för de fattigaste länderna. Vi måste kunna minska handelssnedvridande stöd samtidigt som vi värnar om miljö, kultur och en livskraftig landsbygd. Detta skulle gagna u-länderna som råvaruoch jordbruksexportörer. En dialog mellan i och uländer för ökad samsyn inför nästa försök att starta millennierundan är nödvändig. För EU:s del finns det inte bara defensiva utan även offensiva intressen av att åstadkomma ökat tillträde för vår export till andra marknader. Det svenska jordbruket och livsmedelsindustrin torde ha goda möjligheter att exportera mer till marknader med höga tullskydd som Norge, Japan och USA. WTO-rundan kan bidra till att förbättra svenska exportvillkor genom att öppna upp inte minst dessa marknader. Det europeiska jordbrukets rädsla för ökad liberalisering av regelverket är överdriven. Vi ska naturligtvis utveckla nya regler så att större hänsyn tas till folkhälsa, djurskydd och jordbrukets mångsidiga samhällsnytta. Detta gynnar områden där jordbruket är småskaligt och landskapet värdefullt ur miljö och kultursynpunkt. De regioner där jordbruksnäringen har svårt att möta de nya kraven måste ges ökad möjlighet att utveckla nya näringar. Exempelvis kan EU stödja en utveckling av olika former av upplevelse-, kunskaps-, informations och tjänsteproduktion på landsbygden. Likaså är en köpkraftig efterfrågan på livsmedel på världsmarknaden en långt säkrare garanti för ett långsiktigt lönsamt jordbruk i Europa än sköra politiska stödsystem. Sverige bör verka för att EU i de kommande WTO-förhandlingarna slår vakt om den europeiska modellen för jordbruket och driver att den fortsatta liberaliseringen beaktar värdet av jordbrukets multifunktionalitet. Det går att värna den europeiska modellen av jordbruk parallellt med att EU sänker sitt tullskydd mot omvärlden.

Fru talman! Utrikesdeklarationen inleddes med meningen "alla människor är födda fria, lika i värde och rättigheter". På ett finare sätt kan man inte inleda ett anförande. Jag vill gärna upprepa det här. Fru talman! Jag och min kollega riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo avser att resa ned till Diyarbakir i sydöstra Turkiet för att övervaka rättegången den 22 februari. Det är en fråga som vi har fått vid många tillfällen sedan vi kom hem, då vi övervakade första delen av rättegången före jul. Jag kan nu här deklarera att vi kommer att följa upp arbetet och gå alla dem till mötes som har önskat en uppföljning av vår resa och övervakning av rättegången i säkerhetsdomstolen i Diyarbakir. Den präst som var föremål för rättegång före jul och också blir det den 22 februari heter Yusuf Akbulut. Han är syrisk-ortodox präst. Han hade relaterat ur minnet och vad tidigare generationer hade förmedlat till honom om vad som skedde i Turkiet mellan 1915 och 1918, under de s.k. svärdens år. Han lär ha sagt ungefär följande: För att vi var en kristen och etnisk minoritet mördades vårt folk. Vidare ska han ha sagt till besökare i sin kyrka, S:t Maria, att han är en religiös ledare och att han talar sanning. Som präst kan han inte göra annat än tala sanning. Den gången han talade om de frågorna besökte journalister kyrkan och lyssnade på honom. De publicerade i den turkiska tidningen Hürriyet artiklar som följdes upp av andra medier såväl inom som utom Turkiet. Det ledde till att prästen kom att gripas i sin kyrka i Diyarbakir. Han förhördes och har under mellanliggande tid varit försatt på fri fot, först i avvaktan på rättegång och sedan från första delen av rättegången till andra delen, som vi avser att observera. Fru talman! I det förslag till partnerskap som presenterades den 8 november föreslog EU kommissionen ett antal prioriteringar som berör områdena mänskliga rättigheter och demokrati. Den svenska regeringen har också sagt att man kommer att verka för att den turkiska regeringen ska ta till sig de prioriteringarna.

Assyrier/syrianer och andra minoriteter hör till de grupper som har mest att vinna på att partnerskapets prioriteringar genomförs och att vi är tydliga i dessa frågor. De har mycket att vinna på ett EU medlemskap. Men vi kan inte ge avkall på de krav som jag har relaterat som gäller EU-kommissionens prioriteringar och andra deklarationer och andra krav som vi har som gäller Turkiet. Det är viktigt att vi tar upp dem i bilaterala relationer i EU-sammanhang och att vi också stimulerar till ett ökat utbyte av kontakter på olika områden mellan Sverige och Turkiet. Därför ser jag det också som väldigt positivt att de diskussioner som varit kring generalkonsulatet i Istanbul i dag till viss del har skingrats genom att det finns ett utredningsförslag. Den skrift som Anita Gradin som har genomfört utredningen har lämnat heter: Ett svenskt center i Istanbul. Jag tror att Ett svenskt center i Istanbul kan vara ett redskap i de relationer som jag hoppas att vi kan ha i ökad omfattning mellan Sverige och Turkiet. Istanbul är en viktig bro mellan två världsdelar och kommer så att förbli under väldigt lång tid framöver. Fru talman! Assyrier/syrianer har flytt från Turkiet men även från grannländerna Iran, Irak och Syrien. Enligt uppgift bodde vid sekelskiftet mer än 2 miljoner assyrier/syrianer i sydöstra Turkiet. År 1960 fanns det över 100 000 kvarboende. Den klart övervägande merparten av de 60 000 som i dag bor i Sverige, de USA och de som spritts över ytterligare länder och världsdelar har sina rötter i den sydöstra delen av Turkiet. Kvar i området lever i dag endast ca 2 000 Staden Midyat kallas för assyrier/syrianernas huvudstad. Mot den bakgrunden var det intressant att få möta och ta upp diskussioner ytterligare en gång med lokala företrädare. Under förra resan talade vi med guvernören i Diyarbakir. Vi hade också tillfälle att tala med borgmästaren, som tillhör HADEP-partiet. En del kanske undrar vilka dessa assyrier syrianer eller kaldéer, om man vill använda den benämningen, är samma folk. I Bibelns översättning från 1917 står som ordförklaring till kaldéer: "Vise män, Matt 2, såsom beteckning för i stjärntydarekonsten kunniga män från något av de stora kulturländerna öster om Palestina. En gammaltestamentlig motsvarighet till dessa vise män, enligt grundtexten mager, är de kaldéer som omtalas i Dan. - Denna senare benämning sammanhänger med att Kaldéen, d.v.s. Babylonien, var stjärntydarekonstens hemland." I uppslagsboken i min bokhylla hemma står följande: "Kaldéen, benämning på s. Babylonien, som beboddes av en semitisk folkstam, kaldéerna. Under deras tid som härskare i Babylonien, 635-539 f kr, blev Kaldéen det vanliga namnet på Babylonien. Kaldéerna var ryktbara stjärn och teckentydare, varför kaldée under antiken och i gamla testamentet kom att beteckna astrolog eller spåman i allmänhet." Detta är en folkgrupp som har sina rötter i det gamla Babylonien och Mesopotamien. Under de årtusenden som den har funnits har man splittras, och det har skett många strider och många samhällsförändringar. Men än finns det en spillra av denna folkgrupp kvar i sydöstra Turkiet. Jag tycker att vi har ett ansvar för att se till att den har möjlighet att leva kvar i dessa områden. Vi ska också se till den här gruppens möjligheter att finnas kvar i sina ursprungsområden i de omgivande länderna. Vi måste se sammantaget på assyrier/syrianernas levnadsvillkor i den här delen av världen. När vi hade möjlighet att besöka Diyarbakir och de omgivande bygderna kunde vi också se att det var väldigt mycket förfall. Kyrkor hade övertagits på annat sätt. Man hade förvandlat kyrkor till moskéer och till lagerlokaler. Det var väldigt många frågetecken kring det kulturella och kulturarvet, som är viktigt för både Turkiet och även oss i den omgivande världen. Jag stannar där på grund av tidsbrist.
Fru talman! Jag vill göra ett förtydligande till det som Carina Hägg sade i sitt anförande om den assyriska prästen Yusuf Akbulut. Han har sagt följande: Folkmordet på armenierna 1915-1918 har inte drabbat bara armenier. Det har också drabbat assyrier och syrianer. Det är vad han har sagt. Det är detta som han har anklagats för. Var är yttrandefriheten i Turkiet, i det land som Carina Hägg pläderar för ska komma in i EU? Orsaken till att så många assyrier, syrianer och armenier har flytt och i dag finns i grannländerna är just detta folkmord. Det har nu blivit erkänt av Frankrike, Italien och Grekland. Vi har t.o.m. sagt detta i den svenska riksdagen i vårt MR-betänkande förra året.
Fru talman! Det är ingen tvekan om att minoriteter har haft och fortfarande har svårigheter att utöva de rättigheter som vi andra tycker är så oerhört självklara. Det handlar om att få yttra sig, att få tala sitt eget språk och att över huvud taget få sina mänskliga rättigheter och sitt demokratiska inflytande tillgodosedda. Det finns en orsak till varför dessa människor har flytt. Det kan ibland vara att de har möjlighet att få en bättre arbetsmarknad och att de har lämnat området av ekonomiska skäl. Men huvudsakligen beror det på det förtryck som de har utsatts för och utsätts för. Vi vet att många har brutalt mördats. Ibland har det i sin tur verkställts av andra minoriteter. Verkligheten är väldigt komplex. Det är oerhört viktigt att vi tar oss an den här frågan. Jag känner att det finns ett genombrott i den. Vi har dessutom större möjligheter nu än någonsin att aktivt driva dessa frågor eftersom vi har en dialog med Turkiet på ett nytt sätt, eftersom det är ett ansökarland till EU. Vi ska vara oerhört tydliga. Vi kan inte ge avkall på våra krav. Men vi har möjligheter till en dialog på ett nytt sätt.
Fru talman! Jag märker att Carina Hägg inte nämner folkmordet när hon talar om Turkiet. Det har varit ett folkmord. Det blev t.o.m. erkänt av EU. Carina Häggs socialdemokratiska kolleger i EU-parlamentet har röstat för en resolution att det har varit ett folkmord på armenierna, assyrierna och syrianerna. Carina Hägg vill inte ens erkänna att detta har skett. Vi skrev om det i MR-betänkandet. Carina Hägg har varit med och skrivit under detta och röstat för det. Generalkonsultatet i Istanbul har var varit mycket passivt i ärendet om Yusuf Akbulut. Det är tyvärr inte så många svenskar som fått den hjälp som de skulle ha fått från den generalkonsul som finns i Istanbul. Hans handlande är under all kritik gentemot våra svenska medborgare där.
Fru talman! Jag blir väldigt förbluffad över den diskussion som Murad Artin tar upp här. När jag och Yilmaz Kerimo var nere i Istanbul och sedan flög vidare ned till Diyarbakir så hade vi med oss generalkonsuln. Han var mycket behjälplig både med att arrangera resan och i och med att han personligen var på plats under rättegången mot prästen Yusuf Akbulut. Jag kan alltså inte alls dela den uppfattning som Murad Artin har. Det är möjligt att det beror på helt andra saker. Men jag kan absolut dementera den när det gäller vår personliga erfarenhet. Angående vad som historiskt har skett så talade jag ju om de s.k. svärdens år i början av 1900-talet. Vi vet också vad vi har skrivit i de dokument som utrikesutskottet har lämnat ifrån sig. Det är också historiska fakta, och inga tveksamheter på den punkten när det gäller vad som har skett med armenierna och assyrier/syrianer. Det gäller naturligtvis också vad som har skett med andra minoriteter. Men jag valde här att tala om just den orientaliska kyrkan, den syrisk-ortodoxa kyrkan och assyrier/syrianerna. Vi kan tala om andra teman längre fram.

Fru talman! Jag kan lugna Marianne Andersson när det gäller frågan om Köpenhamnskriterierna. Det var någonting som jag mycket bestämt också framförde på de möten jag hade nere i Turkiet. Detta är oerhört viktigt. Vi förväntar oss att man ska leva upp till Köpenhamnskriterierna och även till andra åtaganden som man har gjort i andra sammanhang. Det är oerhört viktigt för Sverige, och vi tar alla möjligheter att understryka och påpeka detta både i Turkiet och i de dialoger som vi har här i Sverige. Vi har haft ganska många, och kommer att ha ganska många framöver. När det gäller fängelseupproret kan jag bara säga att jag besökte Turkiet under den perioden. Även om det inte var syftet med vår resa att titta på den delen, fördes naturligtvis en diskussion. Det var en händelse av den dignitet att man naturligtvis följer den när man är i landet. Det fick oerhört mycket utrymme också i turkiska medier och i diskussionen i Turkiet. Men man såg också att frågor i Sverige följdes där nere. Hedersmordsrättegången i Sverige relaterades också i

Fru talman! Jag vet att man har kommunicerat med representanter nere i Turkiet om det förslag som Anita Gradin har lämnat. Naturligtvis måste detta vara någonting man gör under ömsesidiga dialoger. Jag vet att Turkiet, som är Europas största stat med en fot i Europa och en fot i Asien, fortfarande är en viktig bro mellan de två världsdelarna. Istanbul har mer än 10 miljoner invånare, och uppges växa med ett område ungefär lika stort som Malmö. Det är alltså en mycket stor stad, vilket i sig skapar ett intresse. Men det är också en viktig stad av andra skäl. Att man ser över ett generalkonsulat och en verksamhet för att se hur man ska kunna utveckla den tycker jag är positivt. Vem som sedan har skapat diskussionen kring detta och på vilket sätt tycker jag inte är så intressant att ta in i den här diskussionen. Jag tycker i stället att det är viktigt att vi ser till att det blir en så bra verksamhet som möjligt framöver. Den diskussionen har vi möjlighet att fördjupa oss i i utskottet framöver.

Fru talman! Kommunismen är inte borta i hela världen. Förtrycket lever. En fjärdedel till en femtedel av jordens befolkning lever fortfarande under kommunistiskt förtryck. Ett av de länder där den finns är Folkrepubliken Kina. Sverige och västvärlden har varit på tok för eftergivna mot diktaturen Kina. Det faktum att Kina har en snabb ekonomisk tillväxt och stor betydelse som framtida handelspartner får inte hindra kritik när den är befogad. Kina får inte bedömas med annan måttstock än andra länder. Brister i mänskliga rättigheter och militära rustningar måste påtalas. Kina är jordens största diktatur och bryter mot snart sagt varje mänsklig fri och rättighet. Situationen har knappast förbättrats över tid. Det är alldeles uppenbart att den försiktiga dialogen om mänskliga rättigheter med Kina som har förts hittills har misslyckats. Kina har dödsstraff för mer än 60 olika brott. Människor avrättas ofta inom bara några timmar efter domen och kan inte överklaga. Straffen är politiskt styrda och godtyckliga och erkännanden framtvingas under tortyr. Amnesty registrerade över 1 700 dödsdomar i Kina 1999. Nära 1 100 avrättades också. Bara under 1990-talet dödsdömdes mer än 27 000 människor i Kina, varav Förmodligen är siffrorna grava underskattningar. De verkliga talen är nämligen statshemligheter. Kina genomför också massavrättningar, som ofta läggs in före större händelser som det kinesiska nyåret. Då döms och avrättas människor för brott som annars inte bestraffas med döden. Jag har hört i denna kammare många protester mot dödsstraffet i USA, men sällan eller aldrig hört t.ex. socialdemokraterna höja rösten mot Kina. Det är dags nu! Politiskt styrda skenrättegångar är inte ovanliga. Tortyr och misshandel är vanligt, inte minst från polisens sida. Polisen griper människor godtyckligt. Oliktänkande och religiösa människor förtrycks och fängslas. Oppositionella förtrycks, förföljs och interneras. Människor som engagerar sig för mänskliga rättigheter och demokrati eller mot korruption grips, fängslas och torteras. Fångar nekas läkarvård, mat och medicin. Fångar tvingas misshandla andra fångar, eller slås av vakterna. Den kinesiska grundlagen förbjuder vad man kallar sabotage mot det socialistiska systemet, vilket kan användas för att gripa in mot snart sagt allt som myndigheterna råkar ogilla. Tusentals kineser fängslas för kontrarevolutionär verksamhet och - vilket är alldeles bortglömt i västvärlden - man håller över 200 000 människor fängslade i arbetsläger utan rättegång för att omskolas genom tvångsarbete. Det låter som någonting 50 år tillbaka i tiden. Det fria ordet är beskuret och förtryckt. Aktiva i Kinas demokratiska parti började fängslas bara timmar efter det att partiet hade bildats. Fler än 20 av partiets ledare internerades bara under 1999. Kristna och andra religiösa grupper förföljs och fängslas. Ledare för oönskade grupper tvångsomskolas genom arbete i läger, fängslas eller avrättas. Falungongmedlemmar trakasseras, fängslas och torteras. Man bränner tempel och andra religiösa byggnader. Få länder, om något land i världen, bryter så flagrant, konsekvent och hänsynslöst mot grundläggande mänskliga fri och rättigheter som folkrepubliken Kina, och detta trots att Kina signerade konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter i oktober 1998. Där finns t.ex. yttrande och mötesfrihet inskriven. Men Sverige tiger. Som om detta inte vore nog har Kina under de senaste åren ökat sin kärnvapenkapacitet högst betydligt utan att Sverige protesterat så värst högljutt. Det finns visserligen andra länder som har större kärnvapenarsenaler än vad Kina har, men det är Kinas upprustningsambition som är intressant. Man arbetar nu aktivt för att skaffa sig ny kapacitet vad gäller både stridsspetsar och kärnvapenbärare. Man kan nå mål i hela USA och Europa. Sverige vill gärna vara ett land som driver nedrustningsfrågor. Det berömmer sig regeringen ofta av. Men tyvärr verkar det fortfarande betydligt enklare att kritisera USA än kommunistiska diktaturer. Den bristande tydligheten mot Folkrepubliken Kina vad gäller landets kärnvapen och missilprogram är riskabel. Tystnaden riskerar att sända en signal att omvärlden accepterar landets nukleära rustningar och att det är fritt fram och okontroversiellt för Kina att fortsätta rusta. Kina kommer också med ständiga hot om krig och invasion av grannländer som Taiwan. Kina har avfyrat sammanlagt ett hundratal missiler i sundet mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan. Kina har också vid upprepade tillfällen hotat Taiwan med militärt våld och invasion och genom militärövningar försökt påverka utgången av fria val i Taiwan. När ett litet demokratiska grannland som respekterar mänskliga frioch rättigheter håller presidentval försöker diktaturen skrämma folket att välja "rätt kandidat". Att Kina försökt styra demokratiska val i grannlandet Taiwan är alldeles särskilt allvarligt. I stället för att respektera folkets vilja försöker Kinas regering skrämma människor till efterrättelse. Det måste vi reagera emot mycket tydligt. Taiwan har inga offensiva ambitioner gentemot Folkrepubliken Kina. Dem avskaffade man redan 1991, men Kina har fortfarande kvar dem. Fru talman! Det finns ett mönster där de stora frågorna som dödsstraff, kärnvapenupprustning och aggression mot grannar inte kritiseras tydligt nog av Sverige. Jag tycker att det är dags nu för en ny tydlig svensk linje gentemot Folkrepubliken Kina. Under en interpellationsdebatt i våras sade utrikesministern följande: "Jag kan garantera att jag kan vara tydlig när det gäller Kina. Tycker Sten Tolgfors att vi behöver vara tydligare, kan vi vara tydligare när det gäller Kina." Och just så är det. Sverige kan och måste vara betydligt tydligare än hittills. De mänskliga rättigheterna är universella. Människor har exakt samma värde oavsett var på jorden de bor, och människovärdet är odelbart. Därför måste vi också kräva respekt för människovärdet universellt över hela världen, och inte minst i Folkrepubliken Kina. Att framhäva detta måste vara en grundsten i svensk utrikespolitik. Sverige och EU måste verka för att användningen av dödsstraffet upphör, att rättsväsendet avpolitiseras, att politiska fångar friges och att förföljelse av oppositionella och religiösa personer upphör. Sverige måste med största tydlighet markera att det inte är acceptabelt att hota grannar eller att försöka styra resultaten i fria demokratiska val i andra länder. Det är lika lite moraliskt försvarbart för Sverige att stå neutralt mellan demokrati och diktatur i Asien som det är att göra det någon annanstans i världen. Under ordförandeskapet i EU måste Sverige använda den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken för ett gemensamt agerande och ett gemensamt förhållningssätt. Samtidigt som Sverige agerar med stor tydlighet mot diktaturen måste vi uppmuntra handel som skapar välstånd, öppnar landet för impulser utifrån, underblåser uppbyggnaden av marknadsekonomi och skapar kontakter som kan driva fram kraven på demokrati. Vi får inte glömma att den kinesiska kulturen, folkets kultur, är en världens äldsta och mest högtstående, men de senaste 50 åren har ofriheten brett ut sig över Kina. Exemplet Taiwan visar att demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat är fullt förenligt med den kinesiska kulturen. Nu är det dags för Sverige att bli tydligt och ta ställning för mänskliga fri och rättigheter också i Kina.
Fru talman! Jag vill bara klarlägga att den svenska uppfattningen och politiken är att vi verkar för ett globalt avskaffande av dödsstraffet. Det finns naturligtvis inga undantag i den politiken. Det är just för ett globalt avskaffande av dödsstraffet vi verkar. Det gör att vi också konstruktivt och konsekvent tar upp detta bilateralt och från EU:s sida i samtal med de länder där det fortfarande finns dödsstraff. Det gäller naturligtvis Kina. Däremot har vi inte samma möjlighet att ta upp förekomsten av dödsstraff med Taiwan eftersom vi inte har samma bilaterala kontakter där. Men det finns ändå enskilda ledamöter som har haft möjlighet att göra det i samtal. Vi vet naturligtvis att dödsstraffet i Taiwan är av mycket mindre omfattning. Men så länge det finns kvar i lagstiftningen och så länge det tillämpas, även om det är i mindre omfattning, måste vi fortsätta att påtala detta. Vi måste fortsätta att föra den här dialogen på olika sätt med Kina. Jag vill ställa en fråga till Sten Tolgfors. Jag tycker att han svävar på molnen. Vad säger Sten Tolgfors om ett WTO-medlemskap för Kina? Välkomnar Moderaterna Kina in i WTO?
Fru talman! Detta var väl ett jättebra exempel på hur Socialdemokraterna hanterar Folkrepubliken Kina. Jag talar om det land som mer frekvent än något annat land använder dödsstraffet, och kanske dessutom på sämre grunder än något annat land i världen. Carina Häggs replik handlar om att Taiwan också gör det. Här handlar det om att vara tydlig. Det är inte okej, det är inte acceptabelt, att Kina avrättar 27 000 människor, har ett politiserat rättssystem osv. Det är riktigt att reagera mot alla länder som använder dödsstraffet. Men den här gången handlar det om Folkrepubliken Kina, och där får Carina Hägg gärna vara betydligt tydligare. Varje gång det kommer en kinesisk företrädare till Sverige brukar jag fråga regeringen vad man tar upp i samtalen. Tar man upp relationerna till Taiwan och hoten om att använda militärt våld? Tar man upp kärnvapenupprustningen osv.? Dessvärre har man inte alltid gjort det, t.ex. när den kinesiska utrikesministern senast besökte Sverige. Det är precis därför jag står här i dag och kräver en tydligare linje.
Fru talman! Jag tog upp dessa exempel för att exemplifiera att vi i Sverige är oerhört konsekventa när det gäller att ta upp dödsstraffet. Vi verkar för ett globalt avskaffande. Då tar vi upp det i alla relationer oberoende av vilken politisk färg som finns i respektive land. Jag misstänker att Sten Tolgfors ibland har andra motiv för att lyfta upp den här typen av frågor. Man kan gå tillbaka till protokollen och se att det finns en skillnad mellan förekomsten av dödsstraff och hur många gånger ledamöter här i kammaren har tagit upp det när det gäller respektive land. Där finns en skillnad, även om man inte kan säga att det i första hand är Kina det handlar om. Kampen mot dödsstraffet måste vi naturligtvis fortsätta att föra. Jag fick inget svar på min fråga om Kinas tillträde till WTO. Står Moderaterna bakom det eller inte? För mig är det en oerhört viktig fråga att vi har handelsrelationer för att skapa kontakter och öppna Kina på andra sätt.
Fru talman! Detta var ännu ett bra exempel på glidningar. Enligt Carina Hägg har jag nu plötsligt andra motiv, oklart vilka, för att ta upp dödsstraffet i Kina. Jag tar upp dödsstraffet i Kina därför att man kränker mänskliga rättigheter och har ett politiserat, korrumperat rättssystem, därför att det är fullständigt godtyckligt vilka brott man blir dömd till döden för, därför att det kostar tusentals människor livet, därför att det söndrar tusentals familjer och därför att det används av diktaturen för att härska. Jag tycker att det är ganska tydliga motiv. Jag accepterar inte Carina Häggs försök att hävda att det handlar om någonting annat. Jag är personligen övertygad motståndare till dödsstraff var helst det förekommer. Men det jag har hört här i kammaren de senaste åren är en ensidig kritik av USA. Det är befogat att kritisera att USA använder dödsstraffet på det sätt man gör. Men då kan man inte glömma dem som använder det mångdubbelt mer, och dessutom i uttalat politiska syften, vilket inte sker i USA.

Fru talman! Det var intressant att höra Anna Lindh föredra den utrikespolitiska deklarationen. Det mesta handlade om EU och utrikespolitiken mellan länder som ligger lite längre bort. Det fanns inte någonting om det nordiska samarbetet. Jag tycker helt klart att den nordiska verksamheten inte ska osynliggöras eller dödförklaras, vilket man kan komma att tro när Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet inte kommer upp i den utrikespolitiska deklarationen. Den nordiska identiteten, Östersjöpolitiken, Barentsrådet, nordiska utrikesministrar - det var så långt som deklarationen orkade gå. Men det finns en levande ekonomisk och politisk gemenskap, grundad i stark historisk och kulturell samhörighet i Norden - en utrikespolitisk plattform vi bättre borde ta vara på. Det nordiska samarbetet var före Sveriges inträde i den europeiska unionen av vital utrikespolitisk betydelse. I dag skyms arbetet av den mediala fixeringen på EU:s ministerråd, kommissionen och parlamentet. Jag kan konstatera att det nordiska samarbetet utåt sett har tappat den vitala betydelse det hade före EU-inträdet. Men jag har inte gett upp tanken på att det kan återerövras, inte minst för Norges och Islands skull, de länder i Norden som inte är med i EU, och även för närområdets skull. Det behövs ett kontinuerligt samarbete mellan de nordiska parlamentens fackutskott och deras ministrar, samt samarbete dem emellan med västnordiskt råd, Barentsrådet och Baltiska församlingen. Det här borde ha fått större tyngd, anser jag, i den utrikespolitiska deklarationen. Efter det att Danmark, Finland och Sverige har blivit EU-medlemmar har en omstrukturering av arbetet i Nordiska rådet ägt rum. Den nya inriktningen innebär ett starkt fokus på partigrupperna. Syftet har varit att vitalisera debatten och frångå den gamla strukturen där varje lands delegation drev det egna landets frågor i bred enighet. Vi vänsterpartister anser att de nordiska frågorna måste få en större plats och spela en mer framträdande roll i den svenska utrikespolitiken. För att lyckas med det måste ansvarsfördelning och informationsvägar mellan parti, parlament, departement, riksdagsutskott och delegation få en fastare form. I Nordiska rådet pågår just nu en diskussion om att förändra de geografiska pelarna till en utskottsstruktur med sakområden. Den nu diskuterade modellen, Vismanspanelens rapport, presenterar 80 punkter för samnordiskt arbete. Detta kommer att ge Nordiska rådet bättre möjlighet att förankra de samnordiska frågorna i de nationella parlamenten. I går hade vi kulturministern i kulturutskottet. Hon diskuterade EU-frågor med oss. Det tycker jag var värdefullt. Men jag ställer mig frågan: När kommer våra fackministrar till utskotten för att diskutera frågor som man diskuterar i Nordiska ministerrådet? Det får framtiden utvisa. Rimligt vore, anser jag, att det fanns någon form av utskottsförankring inför mötena i Nordiska rådet. Det vore rimligt med återrapportering till de nationella parlamenten och deras olika sakutskott när rekommendationerna har beslutats i rådet. Den nordiska samordningsministern borde också, tycker jag, få en starkare roll och kontinuerligt återrapportera till riksdagen hur de nordiska rekommendationerna har fallit ut. Om det här kommer till stånd kommer det, tror jag, att engagera fler parlamentariker än enbart de som är valda i Nordiska rådet. På så vis kan det nordiska samarbetet vitaliseras och bli en självklar del av vår utrikespolitik. Saker som med fördel kan diskuteras i Nordiska rådet och ministerrådet är globaliseringsutvecklingen och de nordiska regeringarnas verksamhet när det gäller organ som WTO, Världsbanken och Internationella valutafonden. Nordiska ministerrådet kunde årligen exempelvis avlämna en rapport om globaliseringsutvecklingen till Nordiska rådet. FN är även en viktig fråga att lyfta i Nordiska rådet. Genom detta skulle vi kunna stärka FN:s betydelse i globaliseringsutvecklingen. Ett välfungerande demokratiskt medborgarsamhälle är den bästa garantin för fred och säkerhet. Denna stabilitet finns i Norden. De flesta konflikter kommer till genom tudelning av samhället där diskriminering och fattigdom fått ett övertag. De säkerhetspolitiska utmaningarna vi står inför kan därför inte lösas utifrån en militär säkerhetspolitik, utan i stället behövs det en civil. De nordiska länderna har lång erfarenhet av hur en på alla nivåer väl fungerande demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter skapar fred och välfärd. Därför vore det naturligt att de nordiska länderna tillsammans nu aktivt bidrar till att hela Europa går mot en fredlig utveckling som inte baserar sig på hotbilder, upprustning och en ensidig tro på militära lösningar. Genom vår nordiska plattform kan vi ställa civil krishantering till förfogande till länder som så behöver. Det skulle kunna vara i form av jurister, medlare, människorättsobservatörer, informatörer, administratörer, pedagoger, psykologer, gynekologer, läkare, byggnadsarbetare, minröjare m.fl. Låt oss ta vara på den nordiska levande utrikespolitiska plattformen som skapats i gemenskap och grundats i stark historisk och kulturell samhörighet på ett bättre sätt. Jag hoppas att kammaren tar detta till sig och att vi även i den utrikespolitiska debatten tar till vara de nordiska ländernas kunskaper och kompetens på alla de här områdena.

Fru talman! Vi har bara en jord, och den ska vi dela på. När du och jag tar fram vår jordglob eller världskarta ser vi att Sverige inte tar upp så stor plats. Vi ser att vi befinner oss i Norden. Vi vet att vi har ett kärvt klimat emellanåt. Men vi bor bra i jämförelse med många andra människor på jorden. Sverige och vi som bor här är trots vår litenhet mycket betydelsefulla i samarbetet med människor i andra länder. Inom det område där jag har förmånen att arbeta mest här i riksdagen är boendefrågan, den fysiska samhällsplaneringen, ständigt aktuell. Intressant är också arbetet i Nationalkommittén för Agenda 21 och Just nu arbetas det med förberedelser inför ännu en FN-konferens. Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 kom världens stater överens om ett handlingsprogram för en hållbar utveckling inför det tjugoförsta århundradet. Handlingsprogrammet innehåller 40 kapitel och spänner över alla samhällssektorer. När Agenda 21 antogs i Rio de Janeiro var det nog få som insåg vilken kraft som därmed sattes i rörelse i världen. Miljömedvetenheten ökade, och den måste nu tas till vara. Centerpartiet anser att man än tydligare måste gå från ord till handling. En hållbar utveckling är en långtgående förpliktelse inom varje land men också mellan världens länder. Världens resurser måste fördelas rättvist mellan länder och folk. Det behövs en tydligare solidaritet såväl inom länderna som mellan fattiga och rika för att trygga en hållbar utveckling som kommer alla till del och där alla kan vara delaktiga. Nästa vecka åker en delegation från Sverige till Nairobi, där Habitatfrågorna åter kommer att lyftas. Det ska bli intressant att få delta för att se hur man gemensamt driver frågorna framåt, som jag hoppas. Det behövs en debatt om hur vi kan utveckla och förbättra existerande infrastrukturer, existerande bostadsbebyggelse, likaväl som det behövs nya diskussioner om hur man bygger nytt och hur man gör en ny infrastruktur på ett hållbart sätt. Fru talman! Vi har länder emellan ett stort gemensamt problemområde. I både i-land och u-land ser vi en ökning av invånarantalet i större städer samtidigt som det sker en befolkningsminskning på landsbygden och i mindre städer. Det här är ett konkret problem att ta itu med. Länder klyvs itu, inte bara i Sverige utan över hela världen. Stad och landsbygd behövs för varandra och måste få möjligheter att ge livskraft och livskvalitet åt människorna som bor där. Rika och fattiga länder måste mötas. Resurserna måste räcka för alla. Det måste också till en fokusering på de skillnader som tyvärr alltjämt är rådande mellan kvinnor och män. Kvinnor måste ha tillgång till en bra levnadsstandard även i u-land. Hur kraftfullt arbetar regeringen med de frågorna? Vi har bara en jord och den är till för oss alla. Den fortsatta vitaliseringen av Habitat som man ändå kan se kräver dock koncentration på några problemområden om man menar allvar med att vår generation ska kunna överlämna en bättre värld till nästa generation. Fru talman! Jag vill också passa på tillfället att återigen aktualisera frågan om dödsstraffets avskaffande i världen. Visst, jag har fått svaret att Sverige arbetar aktivt med frågan. Men, fru talman, händer det något som för frågan framåt? USA har t.ex. fått en ny president. Jag är övertygad om att gratulationer har nått fram till honom även från Sverige. Jag undrar om utrikesministern sedan den nye presidenten tillträtt framfört Sveriges åsikter och krav på att ta bort dödsstraffet i USA? Fru talman! Det finns många möjligheter att samarbeta länder emellan för att de mänskliga rättigheterna ska bli verklighet för alla människor. I Centerpartiets ideologi förenas respekt och insikt, en respekt för människovärdet som innebär att vi har en tilltro till varje människas möjligheter till ansvarstagande och självförverkligande, en insikt om de förutsättningar och ramar naturen ger för mänsklig verksamhet. Vi anser att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att själva utforma sina liv och växa som människor. Det leder till att decentralisering, strävan att motverka alla former av maktkoncentration och att sprida makt, resurser och ansvar till enskilda människor och lokala gemenskaper är en genomgående handlingslinje i centerpolitiken.

Fru talman! Vi har hört ett tal som berör dödsstraffet, denna oerhört viktiga fråga. I någon mån kan jag svara när det gäller EU:s kontakter i fråga om dödsstraffet. Om vi går inte alltför långt tillbaka i historien var det inte rutin. Det är alldeles nyligen som man fick in det som en rutin att man alltid och konsekvent tar upp frågan om dödsstraffet där det förekommer. Jag tycker att det är oerhört viktigt att de här länderna talar med en röst utåt i de här frågorna. Det är en fråga som jag själv har försökt att driva på och därför är jag glad över den utvecklingen. Sedan får vi inte glömma att det är ett ovillkorligt krav på de länder som i dag ansöker om medlemskap i EU att avskaffa dödsstraffet. Vi har också sett att så har skett i vår omgivning, i de baltiska länderna, och det finns länder som har ett moratorium. Det sker en påverkan i vårt närområde, medan vi däremot vet att det finns andra områden i världen där det sker en negativ utveckling. Vi känner till, som Sten Tolgfors har talat om, situationen i Kina, i Irak och i en del afrikanska länder. Kongo kanske är det allra värsta exemplet. Problemet med en del länder är att vi har så pass lite saklig och objektiv information i de här frågorna. Och det är svårt att agera utifrån hörsägen och det vi tror oss veta. Ibland har vi t.o.m. för lite för att kunna driva på den här frågan i rätt riktning. Det ska vi också vara medvetna om när vi tittar i kammarens protokoll. Vi har också olika förväntningar. På en demokrati kan vi ju ställa andra krav när det gäller resultat i de här frågorna än vi vet att det är möjligt att göra i en diktatur, även om vi inte får förtröttas. I kampen mot dödsstraffet, som jag vet att Rigmor Stenmark för, har hon ett starkt stöd i denna kammare.
Fru talman! Till det kan jag bara säga: Hjärtligt tack! Men min konkreta fråga i mitt anförande var, och det kanske Carina känner till: Finns det några kontakter tagna från den svenska regeringens sida i samband med att USA bytte president?
Fru talman! Jag kan inte ge ett konkret svar på den frågan. Jag vet bara att Jan Eliasson, som är vår ambassadör i USA, under den allra senaste tiden har tagit upp den här typen av frågor. Men jag kan inte riktigt säga vid vilket tillfälle han har tagit upp dem. Men frågan är ju ständigt aktuell i våra kontakter med Däremot kan jag meddela att vi har ett uppdrag i riksdagens MR-grupp att till nästa möte formulera ett brev som ska sändas just till den nya presidenten i USA, till Bush, om de här frågorna. Där påtalar vi hans ansvar för att avskaffa dödsstraffet.
Fru talman! Jag tror precis som Carina Hägg sade att det är mycket viktigt att vi kontinuerligt jobbar på den här frågan och aldrig ger oss, aldrig ger upp, även om människor har begått förskräckliga brott. Det kan man ha vissa åsikter om, men att tillämpa dödsstraff tycker jag är ett väldigt primitivt inslag i ett civiliserat samhälle. Det kan vi aldrig acceptera. Jag är glad att det är fler som har tagit upp den här frågan i dag.

Fru talman! Det är många här i kammaren som talat om Turkiet under den utrikespolitiska debatten. Det finns all anledning att ta upp och diskutera situationen i Turkiet många gånger om. Eftersom flera talare har tagit upp olika delar tänker jag koncentrera mig på det som man kanske har tagit upp minst, nämligen förhållandet i fängelserna just nu i Turkiet. Det är en förfärlig situation just nu. Det är en katastrofal situation. Det är nämligen så att det finns ca 2 000 hungerstrejkande politiska fångar, i huvudsak kurdiska kvinnor och män, i fängelserna i Turkiet, varav 300 är dödsfastande. Det här borde väcka en hel världs förargelse och uppmärksamhet. Men det har det inte gjort den här gången. För några år sedan hade vi en liknande situation i Turkiet. Då ställde sig världen upp som en person och krävde förändringar. Och det blev förändringar i lagstiftningen då. Det hade en effekt. I dag sker ingenting, såvitt jag förstår. Jag har varit i kontakt med Turkiet så sent som för bara någon timme sedan. Dödsfastan pågår för fullt, och situationen blir alltmer ohållbar. Varför dödsfasta? Varför hungerstrejk? Det var nämligen så att de turkiska fängelsemyndigheterna bestämde sig för att förändra förhållandena i fängelserna på det sättet att politiska fångar skulle befinna sig i isoleringsceller i speciella fängelser. Det här är politiska beslut som bygger på antiterroristlagen från början av 90-talet. I dag har man tre sådana fängelser med isoleringsceller. Man vill föra över de politiska fångarna till de här isoleringscellerna på just de här fängelserna. Vad händer då? Varför protesterar man så våldsamt mot detta? Jo, därför att det inte finns fungerande mänskliga rättigheter i Turkiet i dag. En politisk fånge kan aldrig vara säker på att bli behandlad på det sätt som man kan förvänta sig att myndigheter behandlar fångar. Är man isolerad i ett fängelse utan kontakt med yttervärlden är chanserna än större att man både utsätts för tortyr och en behandling som är oacceptabel. I dag sitter de politiska fångarna i stora celler. De har därvid också en möjlighet att kommunicera med varandra på ett sätt som gör det svårt för fängelsemyndigheten att behandla dem på det sätt som de kan göra i de s.k. F-type-fängelserna. Man förde en diskussion fram till den 14 december. Man hade en dialog mellan fångar och regering. Det var väldigt bra. Det höll på att bli något bra av det. Jag var själv med i Turkiet i november i Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet. Vi diskuterade situationen med justitieministern. Den här dialogen pågick till den 14 december. Plötsligt avbröts den. En stormning skedde av de aktuella 20 fängelserna den 19-23 december. Resultatet av den fruktansvärda stormningen av säkerhetsmilitären innebar att 32 människor dog och drygt 140 människor blev illa skadade. Vi vet inte allt om hur detta gick till. Vi vet att det finns uppgifter om kemiska vapen, och det finns en rad andra otäcka historier omkring just stormningarna. Därför menar jag att Turkiet inte bara ska leva upp till Köpenhamnskriterierna. Det är självklart om landet ska bli medlem i EU. Man ska också se till att de ansvariga för illdåden ställs inför rätta. Man ska se till att det tillsätts en oberoende kommission som undersöker vad som hände under stormningen. Jag vill ställa en fråga till Carina Hägg. Hon nämnde att Sverige borde kunna skicka någon representant. Vore det inte lägligt att Sverige i en sådan oberoende kommission hade med en representant eller tog initiativ till detta? Jag har frågat utrikesministern tidigare om man inte från svensk sida, nu när man är ordförande i EU, kunde ta initiativ till en sådan oberoende kommission. Det är väldigt viktigt att detta blir utrett och att dialogen mellan de politiska fångarna och myndigheterna återupprättas. Det måste vi göra allt vi kan för att få till stånd. Jag har en fråga som kanske Carina Hägg kan svara på. Den handlar om en landstrategi för Turkiet. Jag hörde att Marianne Andersson frågade utrikesministern tidigare om detta men att hon inte fick något riktigt svar. Om möjligen Carina Hägg har ett svar skulle vara intressant att höra. Turkiet har ett nationellt program för anpassning till EU:s regelverk. Det vet vi att man arbetar med, men vi vet inte när det nationella programmet kommer till stånd. Jag har frågat utrikesministern om detta tidigare, men hon hade inte något direkt svar på det. Det är viktigt. Vi som har varit där har påtagligt upplevt att man säger en sak men gör en annan sak och att man tror att det är tillräckligt. Det är något vi måste sätta tummen på. Vi accepterar inte att man säger en sak men gör en annan sak, framför allt inte när det gäller mänskliga rättigheter. Fru talman! Min talartid rinner ut. Jag skulle gärna ha tagit upp förhållandena i Tibet, men jag hinner inte i det här anförandet. Sten Tolgfors tog upp frågan om Kinas förtryck av Tibet tidigare. Det är kolossalt och har pågått sedan ett halvt sekel. Vi ser ingen ljusning. Därför måste Sverige ta initiativ i den frågan för villkorslösa förhandlingar.

Fru talman! Per Lager tar upp frågan om landstrategi för Turkiet. Det är mycket riktigt att den frågan är väckt. Frågan finns med i den skrift som berör omvandlingen av generalkonsulatet i Istanbul som Anita Gradin lämnade ifrån sig alldeles nyligen. I och med att det finns med i paketet, strategi gentemot Turkiet och samarbete genom generalkonsulatets omvandling, är det ingenting som det har fattats beslut om. Det kommer, som Per Lager förstår, att diskuteras framöver. Jag kan inte föregripa det beslutet. Det kommer tillbaka. Det finns anledning att ta upp det här när vi diskuterar förändringar av ambassader och generalkonsulat i utskottet på ett kommande sammanträde. Jag skulle främst vilja tacka Per Lager för att han tar upp förhållandena i fängelserna i Turkiet. Vi har försökt att ta upp frågan om Turkiet från lite olika utgångspunkter. Jag har valt att koncentrera mig på assyrier/syrianerna i dag. Jag har ett engagemang för den syrisk-ortodoxa prästen Yusuf Akbulut. Men eftersom jag och Yilmaz Kerimo, en kollega, ånyo ska resa ned till Turkiet - jag tror att det var det Per Lager syftade på - har vi möjlighet att på plats stämma av stämningarna och vad som sker när det gäller situationen i fängelserna om den inte är löst till den 22 februari. Tyvärr ser situationen ut att bli alldeles för långvarig. Jag är, på samma sätt som Per Lager, djupt orolig för vad som sker i Turkiet och i de turkiska fängelserna. Vi har ofta nämnt Leyla Zana. Det finns andra fångar som vi har engagerat oss för på olika sätt. Vi tycker att det är viktigt att ha en sådan standard att det motsvarar europeisk standard. Men kravet på en ökad standard får inte innebära att vi sänker kraven när det gäller att folk ska känna sig säkra och trygga i fängelserna. Tortyr och övergrepp i fängelserna är naturligtvis helt oacceptabelt. Än en gång: Jag är glad att frågan har lyfts fram så att vi har haft tillfälle att markera att vi har krav och förväntningar på Turkiet i frågan.
Fru talman! Det är märkligt att fängelser med isoleringsceller, byggda med en högre standard, ska väcka ett sådant motstånd. Det är för oss i väst, i Europa, ganska obegripligt. Det beror på att vi inte har traditionen av tortyr bakom stängda dörrar som man har därborta. En stängd dörr innebär livsfara. Här kanske den innebär en trygghet i fängelserna. Här måste vi tänka oss för när vi pratar om moderniseringen av fångvården i ett land som Turkiet. Dödsfastan är fruktansvärd, katastrofal. Världen måste säga någonting. Världen måste protestera. Sverige som ordförandeland i EU måste ta initiativ till en högljudd protest, en märkbar, kraftfull protest. Man kan göra det genom att kräva en oberoende kommission. Man kan erbjuda att ta med representanter från t.ex. Sverige. Det är viktigt att göra rent hus med händelsen. Den var så pass svår och fruktansvärd att vi måste komma till botten med vad som hände.
Fru talman! Finns det en möjlighet för Sverige att spela en positiv roll är vi naturligtvis beredda att ta det ansvaret. Sedan kan det finnas olika vägar att vara en del i en positiv process när det gäller en lösning av fängelsekonflikten i Turkiet. Per Lager använder sig av argument och stora förhoppningar om EU. Då kan jag som socialdemokrat här i kammaren säga att jag bejakar att vi använder EU som redskap för att förbättra de mänskliga rättigheterna och situationen i de turkiska fängelserna. Men Per Lager är i en annan situation. Han bejakar inte EU. Då måste det vara svårt att använda EU som ett möjligt redskap i den situationen. Hur ser Per Lager på dubbelheten, att det man säger inte hänger ihop i det ena eller andra forumet?
Fru talman! Det är inte svårt att svara på det. EU finns, och Sverige är medlem i EU. Sverige är ordförande i EU just nu, oavsett vad jag och mitt parti anser om detta. Vi har ett oerhört stort inflytande just nu när det gäller utvidgningen av EU, framför allt om kandidatländernas MR-situation. Det är där man kan göra insatser. Där ska Sverige givetvis göra insatser. Det är självklart. Det har ingenting med min och mitt partis inställning till EU och till Sveriges medlemskap att göra.
Fru talman! När TV-kamerorna slocknar och massmedierna inte längre bevakar tappar vi ganska snabbt intresset för olika delar av världen. Jag tänkte att jag skulle fokusera på ett av de områden som vi tidigare såg på TV var och varannan kväll men som vi inte hör så mycket av i dag, och det är Östtimor. Efter många år då ingenting hände som förde frågan om Östtimors framtid framåt påbörjade man 1998 diskussioner om någon form av självstyre och minskad militär närvaro. En del politiska fångar släpptes också, men den indonesiska militären behöll fortfarande Östtimor i ett fast grepp. För att stärka motståndet mot självständighet för Östtimor beväpnades tusentals civila ur den minoritet av befolkningen som ville att området skulle förbli en del av Indonesien. När frågan om en folkomröstning på allvar började diskuteras våren 1999 valde den indonesiska regeringen att flytta frihetsledaren Xanana Gusmao från fängelset till husarrest för att han skulle kunna medverka till en lösning av problemen. Då hoppades vi alla på en fredlig lösning, men i april det året utbröt våldsamma demonstrationer i Dili och andra städer. De riktades mot planerna på en folkomröstning och genomfördes av milis som var lojal mot Indonesien och som beväpnats av den indonesiska armén. Slutligen bestämdes ändå att en folkomröstning skulle hållas den 30 augusti 1999. Milisledarna förklarade att de aldrig skulle acceptera att Östtimor skulle bli en självständig stat. De visade sitt missnöje genom upprepade våldsdåd. FN:s generalsekreterare inledde milisen utan ingripanden av indonesisk polis eller militär våldsamma terroraktioner. Människor mördades och fördrevs från sina hem. Butiker och offentliga byggnader förstördes och plundrades. FN-personal och kontor attackerades. Tusentals människor flydde upp i bergen, där de saknade skydd, mat och vatten. Över 200 000 flyktingar fraktades av militären över gränsen till Västtimor, där de placerades i läger. Efter omvärldens fördömanden av terrorn och uppmaningar till den indonesiska regeringen att återställa ordningen meddelade Indonesiens president att en FN-styrka kunde sättas in och att regeringen ämnade respektera folkomröstningens resultat. Efter starka påtryckningar från omvärlden tilläts östtimorianska flyktingar i Västtimor att återvända hem, men repatrieringen har gått långsamt, och fortfarande finns flyktingar kvar i läger i Västtimor. De östtimorianska flyktingar som ännu inte kunnat återvända måste ges möjlighet att komma tillbaka till sina hem, och Indonesien måste avväpna och upplösa de milisgrupper som fortfarande sprider terror och skräck omkring sig. Om vi tittar på hur situationen är i dag kan vi se att FN:s Östtimorenhet förra veckan vädjade till de indonesiska säkerhetsstyrkorna om bättre skydd, sedan minst tre människor mist livet i sammandrabbningar mellan anhängare och motståndare till självständighet nära FN-högkvarteret i den östtimorianska huvudstaden Dili. Nu flyr på nytt tusentals människor på grund av de nya våldsutbrotten. Tidigare har Indonesien avvisat alla förslag om att släppa in utländska fredsstyrkor i området med hänvisning till att de egna soldaterna klarar situationen på egen hand. Den indonesiska presidentens närmaste rådgivare rapporteras nu ha uttalat att det vore värt att överväga en fredsbevarande FN-styrka om läget i Östtimor förvärras ytterligare. Det är angeläget att den svenska regeringen följer utvecklingen och agerar i FN om inte den indonesiska regeringen förmår avväpna de milisstyrkor som terroriserar Östtimors befolkning. Det är också en angelägen uppgift att stödja en försoningsprocess som leder till att människorna på Östtimor lyckas bryta den djupa misstro som tidigare rådde och som utgjort en av grunderna för det våld som drabbat människorna så hårt. Det är genom försoning som ett nytt Östtimor kan finna hopp för framtiden. Tyvärr var jag lite sen med att begära replik tidigare. Eftersom jag har tid kvar passar jag på nu i stället. Tyvärr har Sten Tolgfors, som höll sitt anförande tidigare, lämnat kammaren, men han talade väldigt mycket om situationen i Kina. Jag ville gärna bemöta det lite grann. Den svenska regeringen gör en hel del för att bygga upp kontakter och föra en dialog med den kinesiska regeringen och med det kinesiska folket. Förra våren - i maj - skickades ett antal delegationer till Kina. Det var representanter för näringsliv, handel, kulturlivet och för akademikerna och utbildningssektorn över huvud taget. Vi parlamentariker inbjöds att ingå i en delegation som sändes från Raoul Wallenberg-institutet för att diskutera demokrati och mänskliga rättigheter i Kina. Tyvärr avstod både moderaterna och Folkpartiet från att delta i den delegationen. Det var jag och en representant från kd som var i Kina. Det var inte alls så att vi undvek att diskutera vare sig demokrati, mänskliga rättigheter eller dödsstraffet. Vi underströk vikten av folkrörelser och vad folkrörelser har betytt för den svenska samhällsutvecklingen. Vi diskuterade mänskliga rättigheter, och vi talade också om att vi gång på gång och ända tills man förändrar sin inställning till dödsstraffet kommer att ta upp frågan om dödsstraff med kineserna. De parlamentariker från Kina som vi träffade berättade för oss att det var första gången som de som parlamentariker hade möjlighet att diskutera med parlamentariker från västvärlden denna typ av frågor om mänskliga rättigheter. Jag tror att det är väldigt viktigt, om man ser att det i ett land råder en situation som inte är bra för befolkningen, att föra en dialog med dem som fattar besluten i det landet om man vill nå en lösning - annars når man inte något bra resultat.

Fru talman! Jag var den parlamentariker som skulle ha rest till Kina. Jag vill säga att anledningen till att jag inte åkte inte var att jag inte ville åka eller att partiet tyckte att jag inte skulle åka utan att jag fick förhinder av helt annan art. Jag vill bara att det i protokollet ska framgå att det var på det sättet. Det var alltså ingen demonstration från min sida att inte åka med. Jag tror i likhet med talaren att man vinner mycket på att föra en dialog och på olika sätt vara tydlig i denna dialog. Jag håller helt med om Sten Tolgfors allmänna analys av Kina och dess angelägenheter, men icke desto mindre förespråkar jag gärna att man på olika sätt kommer till tals och också då är tydlig.
Fru talman! Jag tror att vi är ganska överens i denna kammare om hur situationen ser ut i Kina. Vi är alla medvetna om att man har dödsstraffet kvar. Man åsidosätter mänskliga rättigheter. Man har inte föreningsfrihet. Man har inte åsiktsfrihet på det sätt som vi menar att man ska ha i en demokrati. Men som jag sade tidigare är det viktigt att vi för en dialog med dem och får dem att förstå att om de på något sätt ska kunna bli accepterade av världssamfundet så måste de också leva upp till mänskliga rättigheter och demokrati.